Herr talman! Arbetsmarknadsministern tycker att jag målar en alldeles för dyster bild av situationen i Sverige. Men jag anser att de siffror som jag redogjorde för när det gäller antalet förtidspensionerade och antalet långtidssjukskrivna ger mig anledning att ha en dyster syn på läget. Det är visserligen sant som arbetsmarknadsministern säger att det har hänt mycket och att arbetsmiljöerna har förändrats. Det vore väl fruktansvärt om det förhöll sig på annat sätt, när vi lever i ett av världens rikaste länder, ett land som vill vara ett socialt föredöme. Men utvecklingen har inte gått tillräckligt snabbt. Antalet arbetsolyckor ökar. Vi kan inte vara nöjda med den utvecklingen. Arbetsmarknadsministern säger när det gäller arbetsmiljökommissionen: Är det inte litet för tidigt att så snart efter valet fråga vart den här kommissionen har tagit vägen? Nej, det är inte för tidigt. Det är alldeles för sent, arbetsmarknadsministern. Jag tycker att det är en demokratisk rättighet att vi får reda på vilka direktiv denna arbetsmiljökommission skall arbeta efter, vilka som skall ingå i den, i vilket tidsperspektiv den skall arbeta, hur den kommer att behandla maktfrågan. Det är ju detta det handlar om. Det går inte att komma till rätta med de arbetsmiljöproblem vi har här i landet, om inte de anställdas makt via de fackligt förtroendevalda ökar. Om arbetsmiljökommissionen inte koncentrerar sig på denna fråga, så leder den inte till några framsteg, utan det blir ytterligare förhalning och ytterligare utredningar som skall lägga fram förslag vilka skall hanteras i regeringskansliet och som sedan i sin tur skall hanteras av nästa utredning. Så kan man inte hålla på i all evighet. Arbetsmarknadsministern säger när det gäller de kvinnliga arbetsmiljöerna att man kan fråga sig vem det är som undervärderar dessa. Det är i varje fall inte arbetsmarknadsministern, säger hon. Det är jag väldigt tacksam för, och jag hoppas att det betyder att kommissionen inte undervärderar dessa miljöer. Men samhället undervärderar definitivt de kvinnliga arbetsmiljöerna. Vi kan se efter vilka det var som i början av 80-talet främst fick sina arbetsskador bortdömda. Det gällde just förslitningsoch belastningsskador, det gällde ryggar och nackar, och det är framför allt kvinnorna som har den typen av arbetsskador. Det var kvinnorna som i början av 80-talet fick sina arbetsskador bortdömda. Först nu har det skett en ändring, men över 20 000 människor här i landet har fått sina skador bortdömda. Det finns också andra problem som rör kvinnorna, t.ex. handledsskadorna, där det i dag fortfarande är så att dessa skador inte beaktas och att man inte heller beaktar de problem i arbetsmiljöerna som ger de här skadorna. Därför tycker jag att det finns fog för min oro, att man inte tar kvinnornas farliga arbetsmiljöer på tillräckligt allvar.
Herr talman! Det har skett mycket i arbetsmiljön. I min interpellation framhåller jag också att vi har tagit bort de allra sämsta jobben under den aktuella tiden. Vi har kanske världens vackraste målsättningar i vår arbetsmiljölag, men vi har måhända också vidtagit världens sämsta åtgärder för att komma åt bristerna i miljön. Jag menar att utformningen av lagen är sådan. Man har byggt in vetorätt för arbetsköparna när det gäller att göra någonting, och man har även i lagstiftningen byggt in den ideologi som socialdemokratin burit på under många årtionden. På detta sätt har man även avväpnat facket när det gällt att ha egen kunskap, egna experter som kan trycka på. Man har förlitat sig på den borgerliga statens experter, och det gör att de arbetande som kollektiv har fått det ganska besvärligt att klara av problemen, trots att det är de som står i den s.k. skiten och vet vad som skulle behöva göras. Men varför finns nu ackord, monotoni, detta höga arbetstempo? När jag under valrörelsen tillsammans med Lars Werner besökte Swe-Box i Smedjebacken, kunde vi konstatera att fackföreningen inte haft tillfälle att avtacka en enda arbetare på många år därför att arbetarna är utslitna i förtid. Vi var också på Falu lasarett och träffade Kommunal, och vi fann att kvinnorna före 30 års ålder klassas med jättelika arbetsskador. Det finns en gemensam nämnare här: de stora företagen avdelar ingenting till arbetsmiljön. De investeringar som skulle behöva göras för att förändra de idiotiska arbetsorganisationer som finns och förbättra arbetsmiljön står inte att finna. Och eftersom fackföreningsrörelsen domineras av klassamarbetsandan blir det för resten litet tamt på sina håll. Men det förs ju på en del ställen lokal kamp, och man försöker förbättra arbetsmiljön. Det handlar emellertid om dessa investeringar i produktionen — även i tjänsteproduktionen — för att det skall bli en bättre arbetsmiljö. Det rör sig om en maktfråga. Vad gäller regeringens ansvar funderar jag över hur arbetsmarknadsministern egentligen tänker sig att göra upp med finansminister Kjell-Olof Feldt. På landstingsområdet behövs ekonomiska resurser. Kommunalt erfordras ekonomiska resurser för att förbättra arbetsmiljön framför allt för sjukvårdsbiträden och undersköterskor. Men resurserna finns inte. Det sker ingen överföring av kapital via staten till landstingen. Man måste göra indragningar. Kommunal får ständigt reservera sig i förhandlingsprotokollen. Det är en maktfråga. Visst har väl arbetsmarknadsministern en väldigt stor pedagogisk uppgift att gå till finansdepartementet och ombesörja att det kommer resurser till detta område, så att det inte sedan behöver bli ökad belastning på vår sjukvårdsapparat. Jag tror att klassamarbetet inte är helt avgörande, utan naturligtvis är det de som äger det hela och har makten i samhället som ligger bakom och vill ha mycket snabb lönsamhet. Det som för mig då framstår som än mer tragiskt är att detta kapitalintresse försöker flytta fram sina positioner och få ytterligare snabba vinster, ökning av lönsamheten och effektiviteten. Då säger regeringen att man på det industriella planet och det ekonomiska planet är med; det statliga företagen skall ha samma lönsamhetskrav, vilket naturligtvis i sin tur kommer att drabba arbetsmiljöerna även i de företagen och i hela samhället.
Herr talman! Makt och makt, Lars-Ove Hagberg. LO borde använda sin makt någon gång och ta arbetsmiljön på allvar. När strejkade LO eller hotade med strejk för en bättre arbetsmiljö? Sedan konstaterar jag att arbetsmarknadsministern tycker att det inte är intressant att diskutera de människor som har den absolut sämsta arbetsmiljön, nämligen de människor i andra länder som är anställda i multinationella företag, vars varor vi köper utan att ta det minsta lilla ansvar. Låt de transnationella företagen fortsätta, bara vi får billiga varor — det är tydligen regeringens linje. Varför skall vi inte ha juridiskt bindande gränsvärden inom arbetsmiljön? Vad är det för mening med riktvärden, om det inte finns någon tyngd bakom? Varför kan man inte fastställa juridiskt bindande gränsvärden? Jag förstår inte det. Sedan en principiell fråga som jag absolut vill ha svar på: Vilket är viktigast —- individens hälsa, vinsten eller att varan är billig? Vilket är viktigast? Skall man acceptera gränsvärden som är så höga att människor offras? Svara ja eller nej. Jag vill ha ett svar från arbetsmarknadsministern.

Herr talman! Jag är ledsen Birger Schlaug att jag måste erkänna att jag med den bakgrund som Birger Schlaug skisserar sina frågor inte kan svara på frågorna. Jag måste erkänna det, och jag tror att Birger Schlaug och jag måste ta ett resonemang i särskild ordning, så att vi lär oss resonera med varandra. Jag lovar att jag därefter skall svara klart, entydigt och rejält på åtminstone de flesta frågor som Birger Schlaug ställer. En fråga förstod jag, och det var frågan: Vilket är viktigast — människorna eller gränsvärdena för lösningsmedel? Jag tycker att människorna är det viktigaste. Sedan får vi återkomma och diskutera frågan om juridiskt bindande krav när det gäller gränsvärden och socialklausuler för import från lågprisländerna. Jag behöver tid att studera den typen av frågor ytterligare. Jag beklagar att jag inte kan vara tydligare än så. Annika Åhnberg återkom till detta med den dystra bilden. Jag menade inte att den bild som Annika Åhnberg skisserade av samhället var för dyster. Det är delvis en mycket dyster bild. Vad jag avsåg var Annika Åhnbergs slutsats av att vi dragit i gång en kommission och skriver direktiv till denna kommission, nämligen att det blivit en tumme och inte ens det. Det var det jag ansåg vara en alltför dyster bild. Olyckorna på arbetsplatserna ökar inte. Däremot ökar arbetsskadesjukdomarna. Annika Åhnberg gjorde den beskrivningen av kommissionens arbete att det skulle komma ett utredningsförslag som sedan skulle gå tillbaka, utvärderas igen och omsättas i en ny utredning. Så får det inte gå till, sade Annika Åhnberg. På den punkten är jag överens med Annika Åhnberg — så får det absolut inte gå till, och det är heller inte avsikten. Den beskrivning som Lars-Ove Hagberg gjorde av den offentliga sidan kan jag till stora delar instämma i. Det har satsats för litet på arbetsmiljöfrågor. Det bör satsas mycket mer, inte bara på sjukvård utan även på skolbarnens arbetsmiljö. Jag vet att man inom både Kommunförbundet och Landstingsförbundet i överläggningar med sina medlemmar, dvs. kommuner och landsting, har gått igenom den här typen av frågor, som handlar om satsningar på personal både när det gäller lön och när det gäller arbetsmiljöfrågor. Inte minst socialdemokraterna har tagit upp dessa frågor mycket konkret när det gäller avtalsförhandlingar och när det gäller satsningar inom landstingen på personalpolitiska program, som särskilt vänder sig till hemtjänsten och sjukvården. Här har man avgjort de mest akuta problemen.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern är förvånad över att jag redan på det här stadiet påstår att det bara blev en tumme av arbetsmiljökommissionen. Hittills har det ju inte ens blivit en tumme. Men nu är det regeringens och arbetsmarknadsministerns sak att anta den utmaningen och visa att den här arbetsmiljökommissionen blir någonting annat. Men jag har mina misstankar. Jag tycker att det är förvånande att man ännu inte fått fram några direktiv för arbetsmiljökommissionen. Det förvånar mig. Det är tydligen svårigheter att komma överens om hur direktiven skall utformas. Det är möjligt att jag är otålig och ovan med arbetsprocesserna i den här församlingen, men jag kan försäkra att jag i så fall inte är ensam om den otåligheten. Det är många som ställer sig frågan vart arbetsmiljökommissionen tagit vägen. Det finns också en speciell anledning till att det är så bråttom, nämligen att det råder brist på arbetskraft i vårt land. Det betyder att det är nu som det finns en chans att få företagen att gå med på att göra radikala förändringar i arbetsmiljöerna. Men som vi alla vet följs högkonjunkturer av lågkonjunktu rer. Låter vi det gå så långt har vi för många år framåt försämrat våra möjligheter att förbättra arbetsmiljöerna i det här landet. Därför är det så bråttom och viktigt att denna kommission snabbt börjar arbeta och att den snabbt kommer till resultat.

Herr talman! Det finns många uppgifter i arbetsmiljöarbetet. I LO tidningen som kom för någon dag sedan sades att i skolan var ämnet ergonomi i strykklass på de tekniska linjerna. Vilka är det som egentligen utformar vår arbetsmiljö? Det är arbetsköparna med den makt de har och med de investeringar de gör. Här hamnar alltså de arbetande i strykklass. Då handlar det om den nya arbetsrättsreformen. Om jag förstått signalerna från departementet och regeringen och även de informationer som jag fått från arbetsmarknadsutskottet genom förfrågan hos regeringen, ämnar man inte göra några större förändringar i detta partsförhållande. Arbetsmarknadsministern säger i svaret att man skall förbättra de arbetandes ställning. Jag frågar fortfarande! På vilket sätt skall det ske? Vi har efterlyst detta i årtionden. Eftersom det står i svaret att de arbetandes ställning skall förbättras, är jag oerhört intresserad av att få veta hur det skall ske. Just möjligheten att kunna påverka i tid är oerhört värdefull för arbetsmiljön framöver. Den offentliga sektorn handlar alltså om personal. Det är brist på arbetskraft. Vi sorterar ut människor — de försvinner eftersom de inte orkar med och har alltför låga löner. Detta är ett område där regeringen har det fulla ansvaret tillsammans med de borgerliga partierna, som tar av kommunerna pengar och vill strypa deras tillväxt. Jag fortsätter att tjata om mitt citat av Bertolt Brecht med tanke på att regeringen säger att det fattas arbetskraft. Bertolt Brecht sade: Man kallade det för arbetskraft, men det kom människor. Det är just människor som nu slås ut. Det verkar inte vara så intressant för regeringen när man kräver ordentliga och raka besked om vad som skall hända. Till Birger Schlaug vill jag säga att jag inte tar något ansvar för LO. Jag anser precis som Birger Schlaug att LO borde gå till kamp i dessa frågor. Men jag vill säga att det i de djupa LO-leden ändå finns moment som är mycket viktiga. Gruvarbetarstrejken 1969 var en strejk för bättre arbetsmiljö och mot UMS, MTM m.m. Andra lokala strejker har haft sin grund i att människorna har blivit utslitna. Man hade hoppats att regeringen skulle hjälpa till så att de lokala fackföreningarna skulle kunna kämpa för en bättre arbetsmiljö.
Herr talman! Alldeles nyss använde Lars-Ove Hagbergs partikollega Annika Åhnberg just uttrycket arbetskraften. Vi kanske skall vara överens om att i stället säga människorna. De människor som i dag behövs och som vill komma ut på arbetsplatserna, de människorna finns. Det är många som fortfarande är arbetssökande. Som vanligt pågår ett träget och vardagligt arbete för att se till att dessa människor kommer ut på arbetsplatserna. Det är viktigt att komma in i tid när man planerar en arbetsplats. En av huvudfrågorna för en arbetsmiljökommission blir att tillsammans med arbetsmarknadens parter se till att arbetsplatser planeras under sådana förutsättningar att skyddsorganisationen och arbetsplatsens utformning fysiskt och psykiskt blir sådana att människorna mår bra på sina jobb. Det är också viktigt att befintliga arbetsplatser kan ändras så att människorna mår bra på sina jobb. Det skall vara utgångspunkten för både arbetsmiljökommissionen och det regionala och det lokala arbetsmiljöarbetet.

Herr talman! Gunnar Björk har frågat mig om jag vill medverka till att föräldrapenning för vård av barn inom ramen för 360 dagar kan få disponeras för föräldramedverkan i ett föräldrakooperativ. Föräldrapenning med anledning av ett barns födelse utges under sammanlagt högst 360 dagar för föräldrarna. Ett grundläggande krav som ställs för rätt till föräldrapenning är att föräldern vårdar barnet. En förälder som inte har barnet i sin vård kan endast om det finns särskilda skäl få föräldrapenning. Det gäller situationer där barnet exempelvis är intaget på sjukhus och föräldern tillfälligt inte kan återgå i förvärvsarbete. Föräldrapenning utges med belopp som motsvarar förälderns sjukpenning. Hel föräldrapenning skall dock alltid utgöra minst 60 kr. per dag, den s.k. garantinivån. Avgörande för om föräldern skall få hel, halv eller fjärdedels föräldrapenning är i vilken utsträckning föräldern avstår från förvärvsarbete för att vårda barnet. Utöver de särskilda kvalifikationskrav som dessutom finns om viss tids inskrivning i försäkringen och placering i en sjukpenninggrundande inkomst över garantinivån finns inga ytterligare krav för rätt till föräldrapenning. Det avgörande för om en person skall få föräldrapenning vid medverkan i ett föräldrakooperativ är således om han eller hon uppfyller de krav jag redogjort för. Jag känner till att frågan om rätt till föräldrapenning i ett liknande fall som det frågeställaren syftar på nu prövas i försäkringsöverdomstolen. Det är därför olämpligt att jag på det här stadiet uttrycker någon mening i sak.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Lindqvist för svaret på min interpellation. Upprinnelsen till interpellationen är ett föräldrakooperativ i Strömsbro i Gävle, där föräldrarna har förvägrats föräldrapenning de dagar som de arbetar i föräldrakooperativet. Men det har ju varit en strävan från alla partier i riksdagen att öka möjligheterna för föräldrar att vara tillsammans med sina barn. Då vore det naturligt att föräldrarna fick utnyttja föräldrapenningen i sådana fall. De uppgifter som föräldrarna har fått från lokalt håll innebär att Prot. 1988/89:19 föräldrapenning skulle ha utgått om det hade varit fråga om ett kommunalt 8 november 1988 daghem men inte när det är fråga om ett föräldrakooperativ. ri Socialministern har redogjort för det som gäller i dag, men det var ju detta Om Wdrapensing z 3 ag Es d AEA vid medverkan i förjag kritiserade. De regler som gäller innebär uppenbarligen en diskrimine = > é F RU LG : On . — äldrakooperativt dagring av föräldrar som medverkar i föräldrakooperativ. Jag hade förväntat mig RR att få höra litet mer om vad regeringen egentligen har för åsikt i denna fråga. Anser socialministern och den övriga regeringen att det är rättvist att föräldrapenning inte utgår till föräldrar när de medverkar i föräldrakooperativa daghem? Försäkringskassorna har uppfattat det på detta sätt. Jag undrar också om socialministern anser att det är bra att samma regler inte gäller för kommunala daghem och föräldrakooperativ. Även om detta är föremål för prövning i domstol borde regeringen, om den hade haft en klar åsikt i denna fråga, ha kunnat redogöra för den. Jag hade förväntat mig detta, och jag saknar en större politisk glöd från statsrådets sida än vad han ger uttryck för.

Herr talman! Jag får väl försöka visa litet mer glöd när det gäller familjepolitiken. Mitt svar bygger på de formella förutsättningar som gäller, och eftersom de prövas i domstol vore det helt fel av mig att föregripa denna prövning. Jag vill emellertid framföra några principiella saker. Föräldraförsäkringen har ju till syfte att underlätta föräldrars möjlighet att förena förvärvsarbete och föräldraskap och att ge föräldrarna möjlighet att vara tillsammans med sina barn och vårda dem. Det är det huvudskliga syftet. Det finns många olika former av svensk barnomsorg. Det finns daghem, familjedaghem, deltidsgrupper, den öppna förskolan och de olika alternativen i daghemsoch i fritidshemsverksamheten. Vilka former som skall byggas ut och utvecklas skall föräldrarna själva bestämma. Det är därför som det varje år görs en stor efterfrågeundersökning med vars hjälp man kartlägger vad föräldrarna egentligen önskar. Den undersökningen skall ligga till grund för den planering som görs i kommunerna. Med ledning av den kan vi konstatera att det finns ett behov av och en efterfrågan på föräldrakooperativ. Det är för mig mycket viktigt att slå fast att också föräldrakooperativ därmed, just på grund av föräldrarnas efterfrågan, har en plats i svensk barnomsorg. År 1984 fick föräldrakooperativen statsbidrag, däremot inte under åren 1976-1982, då Sverige hade en borgerlig regering. År 1988 jämställdes föräldrakooperativen helt med de kommunala daghemmen i statsbidragshänseende. I själva verket visar våra analyser i dag att föräldrakooperativen därmed har en större statsbidragsandel just på grund av föräldrarnas insatser i kooperativen. Kommunernas kostnader blir därmed lägre. z Om nu staten dessutom skulle gå in och via försäkringen täcka föräldrarnas arbetsinsats i föräldrakooperativen, uppkommer en ganska bekymmersam obalans, enligt mitt sätt att se, mellan de olika formerna för barnomsorgen ur statsbidragssynpunkt. Det är bara för mig att säga att jag har betänklighet principiellt både med hänsyn till den huvudsakliga inriktningen i föräldraförsäkringen och med hänsyn till den obalans som jag just pekade på uppkommer. Det är alltså skälet till att jag ställer mig tveksam till att gå i den riktningen. Nu är det emellertid så att vi kommer att arbeta mycket med föräldraförsäkringen och utveckla den under de kommande åren. Vi skall bygga ut föräldraförsäkringen från nio till arton månader under de närmaste tre åren. Då har vi också lovat se på flexibiliteten och möjligheterna att utnyttja föräldraförsäkringen i olika sammanhang. Även om jag där har redovisat en tveksam inställning till den här aktuella lösningen, kan jag lova Gunnar Björk att frågan, så som den är ställd av Gunnar Björk m.fl., skall vi ta med i vår fortsatta analys.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för denna komplettering. Statsrådet sade att det är bra om man finner former där man underlättar för föräldrarna att vara tillsammans med sina barn. Det är bra att man har den grundinställningen. Då gäller det bara att gå vidare. När det gäller den kooperativa idén borde vi ha en hel del att lära av varandra. Jag vill ändå som en vinst inhösta tanken på att det är en bra form. Jag hoppas att man för den form man väljer får det samhällsstöd som man förväntar sig. Föräldrapenningen är en av de stödformer som man kan arbeta vidare med.

Herr talman! Görel Thurdin har i en interpellation frågat mig dels på vilket sätt regeringen avser att överbrygga de stora löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor, dels vad regeringen avser att göra för att därutöver förbättra arbetsvillkoren i offentlig sektor och få människor att vilja arbeta inom vården, polisen, barnomsorgen, m.m. Låt mig först konstatera att den beskrivning av tillståndet i den offentliga sektorn som lämnats i interpellationen enligt min mening är alldeles för pessimistisk. Vi har dess bättre inte det elände — ”den ofärd i välfärden” — som Görel Thurdin beskriver. I grunden fungerar den offentliga sektorn bra. Vi har en mycket engagerad och kompetent personal som utför ett utmärkt arbete. Jag vill samtidigt framhålla att den omtanke och omsorg om vår gemensamma sektor som avspeglas i interpellationen glädjer mig. Den skiljer sig markant från den onyanserade kritik av offentlig verksamhet som i andra sammanhang brukar framföras från en del håll. Jag delar alltså Görel Thurdins grundsyn att vi alla är beroende av den trygghet som en bra fungerande offentlig sektor utgör. Jag håller också med om att vi ständigt måste analysera verksamheten och möjligheterna till förändring och utveckling. Görel Thurdins bedömning av villkoren för de offentligt anställda kan jag inte till alla delar instämma i. Det är inte sant att det finns stora generella löneskillnader mellan offentlig och privat sektor. För många yrkesgrupper är lön och anställningsvillkor betydligt bättre än för jämförbara yrkesgrupper i privat verksamhet. För andra yrkesgrupper är Görel Thurdins beskrivning mer relevant. Detta har lett till problem att rekrytera och behålla personal. Riksdagen har lagt fast att den statliga personalpolitiken måste utformas så att verksamhetsintresset tas till vara. Detta har också varit en av de viktigaste utgångspunkterna för de statliga arbetsgivarna i de senaste avtalsrörelserna. Vissa resultat har uppnåtts. Utformningen av de statliga löneavtalen 1986-1987 och 1988 har bidragit till att lösa många personalförsörjningsproblem ute på myndigheterna. Det arbetet måste drivas vidare, förhållandena på arbetsmarknaden förändras kontinuerligt. Den offentliga sektorn är inte oberoende av vad som händer på övriga delar av arbetsmarknaden. Om vi skall finna former för att ta till vara de anställdas vilja och förmåga till utveckling och förnyelse av den offentliga sektorn krävs att vi öppet kan diskutera bl.a. produktionsformer, arbetsorganisation och styrsystem. Det finns enligt min mening goda förutsättningar för det. Vi har en mycket engagerad och skicklig personal i den offentliga sektorn. Jag tror också att personalen är beredd att medverka till de förändringar av verksamheten som kommer att bli nödvändiga.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret. Svaret är dock ett bevis på den ordpolitik som nuvarande regering bedriver. Svaret är ett konkret uttryck för den lamhet och passivitet som vi kan utröna. Regeringen ägnar sig åt att med sin ordpolitik bygga upp ett slags livslögn såsom ett skyddande nät runt sin egen politik, medan förhållandena i den offentliga sektorn blir alltmer besvärliga. Det är regeringens krampaktiga tag om gamla dogmer som kanske är det största hotet mot offentlig sektor, inte den kritik som riktats mot densamma. Jag hade väntat mig en mera offensiv attityd från regeringen, när ett av de grundläggande samhällsproblemen tas upp. Människor är inte oberörda av larmrapporter om hundratals vakanta polistjänster i Stockholm, om stängda dagis på grund av personalbrist, om hot om massuppsägning bland brandpersonalen på grund av dåliga villkor, om svårigheter att rekrytera och behålla skickliga jurister i offentlig tjänst. Senast var det invandrarverket, men jag har mött samma sak inom rättsväsendet. Rättspsykiatrin har långa inhumana väntetider. Försäkringskassans anställda har en situation som till slut gör det omöjligt för dem att fullgöra de åligganden som majoriteten lägger på dem — för att inte tala om bristande resurser i vården och omsorgen. Allt detta drabbar till syvende og sidst den enskilda människan. I min interpellation har jag inte sagt ett ord om att personalen inte skulle vilja göra ett bra arbete. Jag vet att den vill göra det, och jag vet att det finns många som i grunden tycker om sina jobb. Vad jag har sagt är att möjligheten att göra ett bra jobb blir alltmer naggad i kanten, och på vissa håll är möjligheten i princip borta. Jag vet att vi har en mycket engagerad och på många håll kompetent personal, men kompetensen liksom engagemanget krymper i takt med vakanser och en hopplös situation. Jag har frågat vad regeringen avser att göra för att överbrygga stora löneskillnader mellan privat och offentlig sektor. Statsrådet hänvisar till gamla löneavtal från 1986 och 1987 men också till löneavtalen 1988, som skulle ha löst många personalförsörjningsproblem. Skulle statsrådet vilja vara vänlig och ange exakt vilka, och dessutom ange hur många vakanser som har försvunnit? De statsanställda tycks inte känna till det här, eftersom det enligt tidningen Statsanställd står 210 000 medlemmar bakom min fråga. Lönerna har inte alltid avgörande betydelse för rekrytering, men de får allt större betydelse ju sämre personalen mår. Vi har en stor personalomsättning som kostar väldigt mycket. Det leder till sämre effektivitet på lång sikt om det fortsätter. Om inte utbildningsvillkor till slut kan uppfyllas och om även den äldre arbetskraften med den fina erfarenheten försvinnner, ja, då minskar kvaliteten i verksamheten. Förskollärarna orkar inte med sitt arbete, därför att inga vikarier finns vid sjukdom eller frånvaro. Jag har mött anställda inom landstingen som fått nöja sig med fleråriga vikariat, trots att de arbetar full tid och är behöriga. Vikarier är sällsynta inom de flesta områden. Hur har regeringen tänkt sig att lösa problemet när det gäller lönerna med tanke på att utgifterna skall hållas nere, samtidigt som vi har en stor arbetskraftsbrist och en hög inflation? Det står ingenting om det i svaret. Jag är övertygad om att vi är många som med spänd förväntan avvaktar besked. Hur tänker regeringen agera under rådande omständigheter?

Herr talman! Det verkar som om det är nödvändigt att peka på en ganska fundamental sak, Görel Thurdin. Vi har kommunal självstyrelse i det här landet, och därmed är det inte riksdagen som skall fastställa löneoch personalpolitiken inom kommuner och landsting, utan det är ett ansvar för kommunerna och landstingen själva. Det måste vi respektera, och därför skall jag inte, Görel Thurdin, gå in i en diskussion om enskildheter som rör den kommunala sektorn och de utbildningsoch personalfrågor m.m. som berör kommunernas och landstingens verksamhetsområde. Det andra jag har anledning att beröra är att vi har brist på arbetskraft inom den offentliga verksamheten i stat, kommuner och landsting — det är riktigt. Men detta är inget unikt för den offentliga sektorn. Och om man beskriver brist på arbetskraft allmänt sett som en kris, då skulle det innebära att vi har en värre kris nu än någonsin tidigare, eftersom bristen på arbetskraft är mycket stor i många områden. I så fall har jag en annan syn på detta än Görel Thurdin. Den svåra krisen hade vi i Sverige när vi hade stor arbetslöshet. Då fanns det visserligen människor att rekrytera, men varken kommuner eller andra hade ekonomiska möjligheter att engagera fler medarbetare därför att hela ekonomin höll på att kapsejsa. Det är viktigt att inte blanda samman våra ambitioner, som innebär att vi vill mer — beta av vårdköer och göra mera — och att vi genom ett högt tempo i den svenska ekonomin har en brist på arbetskraft. Men det gäller inte bara staten utan också i hög grad industrin och en rad andra områden. Eftersom Görel Thurdin tar upp det skall jag faktiskt beröra några ting som jag menar har åstadkommits genom avtal som har träffats under de senaste åren. Polisen har sedan polisreformen 1985 varit ett prioriterat område i löneavtalen. Vid genomförandet av den reformen genomfördes särskilda löneförhandlingar som avsatte ungefär 70 milj.kr. för att förbättra framför allt befordringsgången för polismän. I avtalet 1986/87 avsattes en stor del av löneutrymmet för marknadsutsatta grupper. I avtalet 1988 avsattes 95 milj.kr. för extra satsningar inom polisväsendet, framför allt i Stockholm, Göteborg och Malmö, där personalläget varit särskilt besvärligt. Domstolarna har också varit ett prioriterat område. Avtalet 1986/87 innebar att ett utrymme avsattes motsvarande en genomsnittlig löneökning för rådmän på ca 17 96. I 1988 års avtal är rättsväsendet ett högt prioriterat område. Mer än 25 milj.kr. har avsatts för lokala förhandlingar inom domstolsverket. Det motsvarar en stor del av lönesumman inom domstolsväsendet och bör därför kunna leda till ansenliga lönepåslag. Försvaret har också fått del av särskilda satsningar. Avtalet 1986/87 innebar att viktiga grupper inom försvaret — specialister, tekniker och truppbefäl — fick genomsnittliga löneökningar som översteg 15 96. För 1988 finns det också prioriteringar inom försvaret. Jag har velat säga detta bara för att beröra några områden som ofta har varit uppe i diskussionerna om problem med vakanser. Vi har vakanser, men det har också vidtagits åtgärder under de år som har varit, Görel Thurdin.

Herr talman! Regeringen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska politiken, och där ingår också lönepolitiken. Civilministern har, vad jag förstår, ansvar för verksamhet i kommunerna ute landet. Vi har alldeles nyss lyssnat till en debatt om arbetsmiljön ute i det privata näringslivet, och då måste vi också kunna diskutera arbetsmiljön i den offentliga sektorn. I grunden fungerar den offentliga sektorn bra, säger statsrådet i svaret på min andra fråga. Under två års tid har jag farit land och rike runt och mött många människor i den offentliga sektorn, men ingen har faktiskt sagt så, även om de säger att de tycker om sitt jobb, t.ex. därför att de vill hålla på med vård av människor. De flesta är förtvivlade. Krisen i den offentliga sektorn var egentligen från början en storstadskris, på grund av den överhettning som den nuvarande regeringen till stor del har rått för, därför att man inte har gjort något som helst för att stävja den i tid. Man har inte heller haft beredskap för den situation som man skapade i de överhettade områdena, där köbildningen började och där det inte fanns människor som kunde ta hand om det behov som uttalades från folket i de områdena. Bristen på arbetskraft kan även härledas till det samhälle som främst socialdemokraterna har byggt upp. Vi har i dag ett illa planerat samhälle, där människor sliter ont t.ex. på grund av långa resor mellan bostad och arbete, mellan hem och skola, mellan daghem och bostad. Om två, tre eller fyra timmar om dagen går åt till resor, då förstår var och en att många inte orkar jobba heltid och att många kanske inte orkar arbeta med full kapacitet, med tanke på vad som går åt för resandet. Föräldrar tvingas arbeta långt från sina små barn, vilket ger bristande koncentration, och man får mindre tid för barnen, vilket ger oro. Samhällsuppbyggnaden har också bidragit till arbetskraftsbristen och till ökade kostnader i samhället, och med dem har regeringen att göra. Jag är besviken över svaret. Jag tycker det skriftliga svaret var rätt intetsägande. Var finns de konkreta förslagen? Ibland undrar man om regeringen sitter och väntar på att oppositionen skall tvingas lägga fram konkreta förslag, som regeringen sedan kanske efter utredande kommer fram till. Statsrådet säger att verksamhetsintresset skall tas till vara i den statliga personalpolitiken. Då vill jag veta: På vilket sätt sker det? Sedan säger statsrådet att vi öppet skall diskutera produktionsformer, arbetsorganisation och styrsystem. Det har alltså med andra ord inte skett under de sex s-åren. Då kan det vara på tiden, och då frågar jag också: Vilket handlingsprogram har regeringen upprättat?

Herr talman! Görel Thurdin säger att regeringen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska politiken. Ja, det kanske man kan säga att varje regering har. Jag är ganska stolt över vad vi har åstadkommit under de sex år som vi kan redovisa. Jag är på motsvarande sätt grymt besviken över vad som hände med Sverige under de sex år som vi hade borgerligt styre. Det har vi diskuterat i en rad andra sammanhang, men det är, Görel Thurdin, ganska betydelsefullt att försöka särskilja vad som är kris, vad som är önskemål och vad som är olika typer av problem. Görel Thurdin säger att bristen på arbetskraft nog kan härledas till det samhälle som socialdemokraterna har byggt upp. Ja, det kanske man kan säga. Vi har en mycket hög ambition när det gäller sysselsättningen. Vi har en utomordentligt hög nivå i fråga om sysselsättningen — den högsta i världen. Det har inneburit att vi har kunnat erbjuda arbete till både män och kvinnor i det här landet. Vi är ganska stolta över det. Men detta tar Görel Thurdin som intäkt till att säga att vi har en mycket djup kris. Vi har också den mest offentliga sektorn i jämförbara länder, Det skulle då också vara ett uttryck för en kris, när vi alltjämt har brist på arbetskraft inom den sektorn. Jag kan inte se det så.

Zz Man kan naturligtvis konstatera att ur den aspekt som Görel Thurdin uppenbarligen tillmäter vikt, nämligen att det inte skall finnas någon brist på arbetskraft alls, var vi i ett mycket lyckligt läge ett antal år i början på 80-talet, när arbetslösheten steg väldigt kraftigt. Men jag tycker inte det. Då gick det visserligen att få arbetskraft på de allra flesta håll i landet när man skulle rekrytera — också till den offentliga sektorn. Men det var oerhört många människor som led nöd och inte kunde få ett jobb, och det tycker inte 8 november 1988 jag var tecken på ett bra samhälle. Görel Thurdin frågar vad vi har för handlingsplan. Jag har redovisat mina intentioner i den allmänpolitiska debatt som vi hade för ungefär en månad sedan. Därför har jag ingen anledning att upprepa det här i kammaren i dag, utan jag får hänvisa till kammarens protokoll på den punkten.

Herr talman! De sex borgerliga åren återkommer man till litet då och då. Det är ganska märkligt att vi blir så attackerade för de åren, då vi mycket bättre än omvärlden lyckades hålla arbetslösheten i schack. Under de sex borgerliga åren bedrevs en bättre politik — en politik som lyckades bättre — än i omvärlden, medan man under de sex högkonjunkturåren i princip har lyckats sämre, om vi skall se på parametrar.

Jag tycker inte att man skall slå sig för bröstet för att man har haft högkonjunktur under sex år — för det är ju vad ni faktiskt har haft. Den högkonjunkturen döljer t.ex. regionala obalanser som fortfarande finns och som naturligtvis kommer upp till ytan den dag det inte ser så ljust ut i ekonomin totalt. Centerpartiet har år ut och år in försökt få gehör för tankegångarna om det decentraliserade samhället, därför att det samhället tar större hänsyn till människorna. Det koncentrerade samhället, där man t.ex. har så långa arbetsresor, tar inte hänsyn till människorna — och det tar inte heller hänsyn till miljön. Det medför ju att människor inte orkar delta i arbetslivet på det sätt som man annars skulle ha velat göra — och inte heller hinner därför att arbetsresorna tar för lång tid. Jag tycker att det är viktigt att peka på att otryggheten växer; den minskar inte, än så länge.

Herr talman! Om man påstår, Görel Thurdin, att vi skulle ha lyckats sämre än omvärlden under de sex år som vi kan redovisa, så är det faktiskt inte alls sant — det finns många uttryck för det. Och då skulle vi väl inte vara i den situationen att vi har en arbetslöshet i Sverige på 1,5 96, medan andra industriländer i Europa har 11 eller 12 96. Det är bara, Görel Thurdin, om man har den uppfattningen att det är bra att det finns så pass mycket arbetslöshet att man aldrig får några vakanser, som man skulle tycka att en sådan situation vore mycket gynnsam. Vad som är viktigt, Görel Thurdin, är att vi under de här åren har fått till stånd produktion och reallöner, som har gjort den ekonomiska situationen för både löntagare och kommuner annorlunda. Kommunerna har i dag råd att efterfråga personal, de har råd att fullfölja sina mycket ambitiösa utbyggnadsplaner — och man gör det också inom barnomsorg, äldrevård och sjukvård. De problem med rekryteringen som uppkommer skall ses mot bakgrund av de ambitiösa utbyggnadsplaner som finns. Det är bristen på reala resurser i form av människor som det handlar om, och den bristen finns både inom industrin, inom handeln och i staten och kommunerna —- inom vård och omsorg. Vad vi i så fall skall diskutera är om den är värre i den offentliga sektorn än på andra håll. Nu görs det ganska mycket också inom vård och omsorg. Jag har avsiktligt avstått från att redovisa det, för jag tycker att det i första hand är landsting och kommuner som skall göra det - inte jag. Men jag har iakttagit den väldiga ambition som man har när det gäller att förbättra sina insatser på det området. Om löner och arbetsvillkor inom offentlig sektor skulle utvecklas sämre än inom privat sektor, då skulle vi få verkliga problem. Men jag har i mitt svar redovisat, Görel Thurdin, att vi inte har den utvecklingen. Vi har problem på en del områden, och jag har redovisat en del förslag till åtgärder som statens arbetsgivarverk i förhandlingarna har drivit för att råda bot på de problemen. Men samtidigt har vi förbättrat situationen på en del andra områden, och det har jag också redovisat i mitt svar på interpellationen.

Herr talman! Vårt försvar befinner sig i kris. Försvarspolitiken har havererat. Det är bakgrunden till dagens debatt. Ansvaret för detta ligger till stor del på den socialdemokratiska regeringen. Fler än socialdemokraterna delar ansvaret för den kraftiga försvagning av försvaret som har skett sedan början av 1970-talet. Men för de senaste årens allt tydligare försvarspolitiska oförmåga bär socialdemokratin huvudansvar 3 et. 1987 års försvarsbeslut beskrevs av statsministern som en fast grund för försvarets utveckling under de kommande tio åren. Så blev det inte, försiktigt uttryckt. Redan innan riksdagen hann fatta sitt beslut tvingades ÖB tillsätta den stora s.k. Försvarsmaktsutredning 88 för att diskutera de nedskärningar, förändringar och omläggningar som blev nödvändiga. När krisens omfattning under detta år stått allt klarare, har regeringens politik blivit allt otydligare och alltmer famlande. I slutet av juni tillsatte regeringen den kommitté som till den 15 december med ekonomiskt bakbundna händer skulle lägga fram förslag till den största nedskärningen av vår armé i modern tid. Jag skrev då omedelbart till försvarsministern, sade att uppgiften var alldeles omöjlig och föreslog partiledaröverläggningar om hur försvarskrisen skulle hanteras. Men det avvisades blankt och med vändande post av försvarsministern. Resultatet blev att vi moderater ställde oss utanför den kommitté vars direktiv och uppdrag var en omöjlighet. Under valrörelsen tog jag åter upp försvarspolitiken och föreslog att en ny stor försvarsutredning skulle tillsättas omedelbart, att det till 1992 planerade nya försvarsbeslutet skulle tidigareläggas så mycket som möjligt och att försvaret i framtiden skulle få sin del av den ekonomiska tillväxten. Än en gång avvisade försvarsministern kategoriskt dessa förslag. Hans intresse för försvarspolitisk debatt under valrörelsen var över huvud taget tämligen begränsat. Även från andra partier var man för övrigt kritisk till tanken att försvaret behöver mera pengar. Sedan ÖB:s konsekvensbeskrivningar och förslag lagts på bordet har allt fler börjat att upptäcka det som varit uppenbart sedan länge. I takt med det har vi sett hur regeringens uppläggning av försvarspolitiken vittrat sönder för att så småningom haverera helt. De överläggningar som vid två tillfällen under den senaste månaden förts mellan partierna har med all önskvärd tydlighet visat att den av försvarsministern beslutade och envetet försvarade uppläggningen av politiken var en omöjlighet. Den 23 juni fick jag, som jag sade, ett brev från försvarsministern där han kategoriskt avvisade våra förslag om ny försvarsutredning och en tidigareläggning av försvarsbeslutet. I går kväll fick jag ett nytt brev från försvarsministern som lät meddela att regeringen efter diskussion med den socialdemokratiska riksdagsgruppen nu omgående vill tillsätta en ny försvarsutredning och att man vill tidigarelägga försvarsbeslutet. Detta innebär samtidigt att den armékommitté som vi moderater redan från början avvisade nu i tysthet avlivas i sin helhet. Självfallet hälsar jag denna omläggning med tillfredsställelse. Möjligen kan man tycka att försvarsministern kunde ha besparat försvarspolitiken i allmänhet och sig själv i synnerhet en del besvär, om han insett allt detta redan från början. Nu har värdefull tid gått förlorad. Försvarspolitiken har fått ett besvärande drag av planlöshet över sig. Det återstår mycket arbete med att reda ordning i allt detta. Genomatt tid förlorats är det sannolikt inte längre möjligt att tidigarelägga försvarsbeslutet med två år till 1990. Men när beslutet nu sannolikt kommer 1991 i stället, innebär detta att det kommer att ställas högre krav på ”överbryggningspengar” till försvaret under de kommande två budgetåren än vad som hade krävts om det bara rört sig om ett år. Det är svårt att i dag ange exakta belopp. Med all säkerhet handlar det med denna fördröjning om behov som är en bra bit större än de 600-700 milj.kr. som jag själv nämnde i valrörelsen. Regeringen avser också att låta samtliga partier vara företrädda i denna utredning. Med rimliga förutsättningar och med den nya matematik som gjort sitt inträde i detta hus denna höst leder detta till att det blir en utredning med omkring 17 ledamöter. Jag är förvisso den förste att hävda att försvarets problem är stora. Men att tro att man löser detta genom att tillsätta den sannolikt största parlamentariska kommitté Sverige någonsin skådat är jag tveksam till. Trots skillnader när det gäller försvarets anslagsnivå och utveckling har de fyra stora partierna hittills uppnått enighet om säkerhetspolitikens och försvarspolitikens inriktning i stort. Det har varit bra. Kommunisterna har tydligt i denna riksdag och miljöpartiet utanför riksdagen, men genom uttalanden i programmatisk form, ställt sig vid sidan av och krävt radikala nedskärningar av främst det militära försvaret. Med denna gigantkommitté blir det inte en alldeles lätt uppgift att lägga om försvarspolitiken i realistisk riktning. Ty en omläggning är en tvingande nödvändighet. Flygvapnet och marinen har i stort sett halverats sedan början av 1970-talet. Armén har tunnats ut så till den milda grad att stora delar av den i dag inte klarar av sina uppgifter. Det civila totalförsvaret har försvagats genom hastigt tillyxade nedskärningar under senare år. Sedan 1980 har den andel av våra samlade resurser vi satsar på vårt försvar minskat från 3,1 till 2,5 20 av BNP. Inget annat land i Europa har som Sverige minskat sina satsningar på sin egen trygghet. Sverige tillhör inte längre de europeiska länder som satsar litet mer än andra på sin trygghet. Vi i Sverige tillhör den undre delen av det europeiska snittet när det gäller detta. Det sker trots att vårt strategiska läge har blivit alltmer utsatt. Det bär inte minst de kontinuerliga och ihållande ubåtskränkningarna under 1980-talet vittnesbörd om. I dag präglas det internationella klimatet av avspänning och rustningskontroll. Det är bra. Vi hoppas alla att det håller i sig ganska länge. Men ingen i denna kammare kan veta hur 1990-talets värld kommer att se ut. Det är försvaret för den världen som vi i dag skall fatta beslut om genom denna kommitté. Försvarspolitik måste alltid föras med långa tidsperspektiv. Vi måste vara medvetna om att om vi inte är beredda att ge försvaret en del av den ekonomiska tillväxten — genom årliga ökningar på t.ex. 2 90 — måste vi acceptera att detta försvar successivt försvagas och att stödet för vår neutralitetslinje bli allt svagare. I andra sammanhang talar företrädare för regeringen gärna om de krav som neutralitetspolitiken ställer på oss. Det är bra och viktigt, och det skall vi göra. Men då får vi heller aldrig glömma att det viktigaste av de krav som neutralitetspolitiken faktiskt ställer på oss är att vi i de mest kritiska lägena skall kunna värna vårt land-, luftoch sjöterritorium och därmed vårt oberoende och vår frihet. Det kan vi inte i dag. Vi är på väg in i en allt tydligare förtroendekris för vår neutralitetsförmåga. Våra möjligheter att bidra till fred och stabilitet och till att hålla vårt land och vårt folk utanför kriser och krig minskar genom den politik som förts i Sverige under senare år. De partier och de politiker som bidrar till nedskärningen av vårt försvar tar på sig ett tungt ansvar för framtiden.

Herr talman! Det här är den andra särskilda debatten i år som vi har här i kammaren kring problem inom den offentliga sektorn. Förra gången gällde det sjukvården och i dag alltså försvaret. Det finns en del intressanta paralleller mellan dessa bägge områden. Både sjukvård och försvar hör till den offentliga sektorns kärnområden. Sådana områden måste fungera väl, och det är ytterst vårt ansvar som politiker att det blir så. Både sjukvården och försvaret måste enligt folkpartiets uppfattning tillföras realt ökade resurser för att det skall vara möjligt att avhjälpa vissa besvärande brister. Men lika viktigt är att det inom både sjukvården och försvaret bör vara möjligt att få ut mer effekt av insatta resurser. I bägge sektorerna gäller också att ansvar och beslutanderätt måste decentraliseras långt mer än i dag. De anställda inom både sjukvård och försvar måste känna att initiativ och ansvarstagande uppskattas. Bara då kan man rekrytera och behålla personal. Herr talman! Folkpartiet ingick i den riksdagsmajoritet som fattade 1987 års försvarsbeslut. Vi i folkpartiet tyckte att det var ett bra beslut när det gäller innehållet. Och det tycker vi fortfarande. Den strategiska och tekniska utvecklingen — särskilt luftoperativt — har gjort det nordiska området mer utsatt. I huvudsak gäller detta även om spänningsnivån i världen minskar. Försvarsbeslutet siktade till sådana förstärkningar som vi bedömde som nödvändiga för att möta detta hot. Redan när försvarsbeslutet fattades visste vi att det inom armén alltjämt råder en svår obalans mellan kvantitet och kvalitet. Men något beslutsunderlag på det området hade inför försvarsbeslutet inte redovisats av myndigheterna. Statsmakterna nödgades därför godta att beslutet om arméns organisation sköts till 1989. Från folkpartiets sida hälsar vi med tillfredsställelse att den nye överbefälhavaren nu förordar en omstrukturering av arméns organisation i syfte att frigöra resurser för att kunna höja kvaliteten i de förband som krävs för ett effektivt försvar. Vi har genom åren i många sammanhang pläderat för en utveckling i den riktningen. Försvarsbeslutet 1987 — liksom de reservationer som då avgavs av centern och moderaterna — utgick från de kostnadsbedömningar som myndigheterna då hade lämnat. Vi måste nu alla konstatera att kvaliteten i det underlaget var dålig. Att det var bristfälligt framgick redan av fjolårets programplan som blev klar bara kort tid efter det att riksdagen hade fattat försvarsbeslutet. Programplanen visade att det fanns stora svarta hål i försvarets ekonomi. Med anledning av uppgifterna i programplanen skrev jag förra hösten ett brev till statsministern där jag framhöll att det naturligtvis var ytterst otillfredsställande att bedömningarna från försvarets sida kan skifta så snabbt. Jag begärde att överbefälhavaren skulle få i uppdrag att i den programplan som skulle lämnas 1988 bedöma kostnaderna för att förverkliga intentionerna i 1987 års försvarsbeslut. En tid därefter hölls en interpellationsdebatt om försvaret här i kammaren. Försvarsministern gav i sitt svar en utförlig redovisning av de förstärkningar som låg i försvarsbeslutet. I debatten lämnade han också regeringens svar på mitt brev till statsministern. Roine Carlsson underströk att han självfallet delade min uppfattning att intentionerna i försvarsbeslutet skall förverkligas. Regeringen skulle därför ge överbefälhavaren i uppdrag att redovisa alternativa lösningar för att nå detta mål. Vi nödgas nu, sedan överbefälhavaren fullgjort sitt uppdrag, konstatera att i stort sett samtliga de förstärkningar som låg i 1987 års försvarsbeslut antingen måste utgå eller bli kraftigt försenade om inte den ekonomiska ramen vidgas. Herr talman! För folkpartiets del är detta oacceptabelt. De säkerhetspolitiska motiven för förstärkningar av försvaret bortfaller ju inte därför att svenska försvarsmyndigheter har gjort kraftiga felbedömningar i underlaget inför 1987 års beslut. De kvalitativa och kvantitativa förstärkningar som låg i försvarsbeslutet var en viktig signal till omvärlden. Det vore en felaktig och olycklig signal till samma omvärld om Sverige nu inte skulle fullfölja försvarsbeslutets intentioner. Herr talman! Vår bedömning är att den nye överbefälhavaren har gjort ett utmärkt arbete för att förse oss med ett bättre beslutsunderlag. Samtidigt vill jag understryka att ett bra beslutsunderlag naturligtvis inte är detsamma som att all osäkerhet är undanröjd t.ex. när det gäller den tekniska och kostnadsmässiga utvecklingen. Det låter sig över huvud taget inte göras. En slutsats som man kan dra från det nya underlaget är att försvaret redan i närtid måste tillföras ytterligare medel för att intentionerna i 1987 års försvarsbeslut skall kunna fullföljas. Särskilt betydelsefullt är detta för att göra det möjligt att ge sådana utvecklingsuppdrag till försvarsindustrin att vi inte avhänder oss möjligheten att även framöver ge en svensk profil åt för försvaret viktiga system. När den parlamentariska kommitté som skulle lägga fram förslag om bl.a. den framtida arméstrukturen i somras fick sina direktiv förelåg ännu inte överbefälhavarens underlag. Det var därför naturligt att regeringen i direktiven angav att ytterligare anvisningar till kommittén kunde komma att lämnas sedan överbefälhavaren hade slutredovisat sitt uppdrag. Efter det att vi i folkpartiet hade tagit del av underlaget stod det för oss helt klart att det var nödvändigt att komplettera direktiven. Det var tydligt att ett förslag som låg i linje med 1987 års beslut inte, trots förutsatta minskningar av organisationen, skulle kunna rymmas inom den tidigare beslutade ekonomiska ramen. Sedan vi fått beskedet av regeringen att det inte skulle bli några nya direktiv och att inga ytterligare medel skulle tillföras i närtid ansåg vi det inte meningsfullt att fortsätta utredningsarbetet. Det var mot den bakgrunden vår ledamot lämnade kommittén. Nu har regeringen alltså tänkt till och redovisat hur den tänkt sig att gå vidare i försvarsfrågan. Nästa försvarsbeslut skall tidigareläggas till 1991. Dessutom sägs i brevet från försvarsministern från i går att ett antal beslut skall fattas redan i vår. Vilken inriktning regeringen tänkt sig på dessa beslut vet vi ännu ingenting om. Förhoppningsvis kommer försvarsministern om någon halvtimme att lätta något på förlåten. Låt mig i avvaktan på det endast konstatera att folkpartiet står fast vid innehållet i 1987 års försvarsbeslut. Om det skall kunna fullföljas förutsätter det att ytterligare medel tillskjuts redan fr.o.m. nästa budgetår. Vår bedömning är att det tillskott som ÖB begärt, i genomsnitt 1 å 1,5 miljarder kronor per år under resten av försvarsbeslutsperioden, är av en rimlig storleksordning. Låt mig, herr talman, med samma eftertryck slå fast att det också behövs beslut om strukturomvandlingar, särskilt inom armén. Skulle man försöka behålla dagens arméorganisation och samtidigt öka kvaliteten till vad som krävs i modern stridsmiljö skulle det förutsätta belopp som ligger skyhögt över vad något politiskt parti i vårt land hittills har varit berett att anvisa. Herr talman!

Om också regeringen i vår kommer att vara beredd att medverka till det står ännu skrivet i stjärnorna. Det är vår förhoppning att inte tillsättandet av en ny försvarskommitté bara är ett sätt för regeringen att rulla alla beslut framför sig. Herr talman! Det är inte i första hand fler utredningar som försvaret nu behöver utan mer av handlingskraft. Jag hoppas regeringen efter denna höst av nästan total förvirring i försvarsfrågan äntligen skall samla ihop sig och, om inte förr så när det börjar ljusna på himmelen, visa litet mer av beslutskraft.

Herr talman! Efter valet har en rad försvarsutredningar redovisats, t.ex. Försvarsmaktsutredning 88 som egentligen är en rad utredningar inom olika delområden. Vidare har Programplan ÖB 89-92 tagits fram med flera bilagor. Till dessa kommer Försvarsmaktsidé 20-hundra, dvs. ÖB:s perspektivplan. Dessutom har JAS-projektet nu redovisats och nya offerter inkommit inför nästa JAS-omgång. Nog finns det debattunderlag så det räcker, t.o.m. utan att behöva beteckna nuläget som en försvarskris. Men det är utan tvivel ett genomgående drag i utredningsmaterialet att försvaret står inför betydande problem. De ekonomiska ramarna räcker inte till för beslutade politiska mål och ambitioner. Men det måste de göra, det har vi deklarerat före valet och det står vi naturligtvis fast vid. Jag sade vid Militärhögskolan under valrörelsen att centern anser att det måste bli balans mellan uppgifter och resurser. Detta gäller också försvarsbeslutet från 1987. Trots att vi redan en gång ökat den ekonomiska ramen med 700 milj.kr. fram till 1992 för en förstärkning av ubåtsskyddet så saknas pengar. Obalansen mellan beslut och medelsbehov gäller även den civila beredskapen, som Överstyrelsen för civil beredskap ansvarar för men som ibland glöms bort i detta sammanhang. Myndigheten har begärt ytterligare 350 milj.kr. per år fram till nästa försvarsbeslut. Generaldirektör Nordbeck ifrågasatte i en intervju i måndags förutsättningarna för beredskapsplaneringen. Han sade bl.a. att ”ett kort krig är inte lika med en försörjningskris — tvärtom”. Vi känner igen detta från våra egna uttalanden tidigare. Vi har nämligen framfört motsvarande kritik mot den nedskärning som gjordes på den civila beredskapen i försvarsbeslutet 1987. Det är enligt centerns uppfattning inte möjligt att hantera försvarsfrågorna enbart genom olika delbeslut, ofta av reparationskaraktär. Det krävs en ny långsiktig försvarsutredning för att hantera helheten, både det militära och det civila försvaret. De besked som vi har fått det senaste dygnet om hur regeringen tänker gå vidare i försvarsfrågan — bl.a. genom att en ny försvarsutredning tillsätts — stämmer väl överens med centerns uppfattning. Vi uppskattar det omtänkande som skett och ser det som ett uttryck för att regeringen är beredd att ta sitt ansvar för att om möjligt uppnå brett förankrade beslut om försvarets framtid. Jag återkommer till frågan efter att ha hört försvarsministerns anförande. Det moderna samhället är sårbart, det kräver att beredskapshänsyn tas också i fredstid. Samhällets struktur, försörjningen med livsmedel, energi och textilier liksom kommunikationssystemen och användningen av ny teknik påverkar vår sårbarhet, samtidigt som nya möjligheter öppnas. Vi måste också i framtiden i möjligaste mån klara försörjningen med egna vapen och ammunition. Nya och tekniska krav liksom ökad komplexitet i användandet av militära system försvårar vår självförsörjning. JAS-systemet är ett exempel på just detta. Ett balanserat totalförsvar förutsätter i hög grad en långsiktig samhällsutveckling. I det sammanhanget är de politiskt formularde målen och ambitionerna en viktigt komponent. Det måste finnas en rimlig överenstämmelse mellan dessa mål och ambitioner samt de resurser som anvisas. Det gäller såväl försvarets militära som dess civila delar. Vår säkerhetspolitiska hållning — alliansfrihet som syftar till neutralitet i en krigssituation — och ett starkt försvar är de främsta förutsättningarna för vår fred och vårt oberoende. Nyckeln till framgång ligger i vår förmåga att trovärdigt och konsekvent hävda denna linje. En viktig förutsättning för vår trovärdighet är att visa omvärlden att Sveriges folk och de politiska partierna som representanter för folket står enade kring huvudelementen i vår säkerhetsoch försvarspolitik. När debatten här hemma får splittringens prägel motverkar vi detta syfte. Vi ger fel signaler till omvärlden, signaler som får särskilt intresse på just detta område och inte bara i vår närmaste omvärld. Därför anser vi i centern att de politiska partierna har ett särskilt ansvar inom säkerhetsoch försvarspolitiken. Därför försöker vi medverka till beslut med bredaste möjliga politiska förankring. Och därför medverkar vi gärna till en konstruktiv debatt och ett utredningsarbete med denna inriktning och minsta möjliga partipolitiska käbbel. Den allmänna värnplikten och våra fredsförbands framtid har präglat den senaste tidens försvarsdebatt. I den förra försvarskommitténs betänkande heter det bl.a. att ”kommittén har funnit det angeläget att utbildningsfrågorna behandlas i sitt systemmässiga sammanhang”. Utredningsfaserna skisseras i tre steg, liksom genomförandet. Arméns utbildning måste förbättras, sade kommittén. Man krävde resurser redan från försvarsperiodens början. Underlag för ställningstagande till utbildningssystemet skulle tas fram samtidigt. Därefter kunde nödvändiga systemförändringar genomföras, ansåg kommittén. Vidare rekommenderade försvarskommittén att utredningsarbetet skulle vara klart 1988 med riksdagsbeslut våren 1989. Det var onekligen en optimistisk tidtabell. ÖB fick därefter ett särskilt uppdrag av regeringen om bl.a. arméns utbildningsfrågor. Det har fullföljts i ÖB:s Försvarsmaktsutredning 88 och i direktiven till den följande parlamentariska kommittén. Utredningen skulle vara klar i år och — till skillnad från försvarskommittén — hålla sig inom oförändrad ekonomisk ram. Oppositionen har kritiserat både denna ekonomiska restriktion och den snäva tidtabellen för kommitténs arbete. Enligt centerns uppfattning passar så grundläggande frågor — i synnerhet efter ÖB:s förslag om starkt differentierade utbildningstider för värnpliktiga — mycket bättre i en ny långsiktig försvarsutredning. Skälet är att den allmänna värnplikten är ett grundläggande element i vårt försvar. Närvaron i olika delar av vårt land för försvarets fredsorganisation är det också. Båda dessa förutsättningar påverkar starkt försvarets folkliga förankring. Enligt centerns uppfattning gäller det omistliga grundförutsättningar för vårt försvar. Det är därför vi krävt att det också i fortsättningen skall finnas minst ett förband, alternativt en militär myndighet, i varje län. Till detta kommer så den regionala förankringens betydelse för rekryteringen till frivilligorganisationerna, för lokalkännedom, för minimering av värnpliktsresornas längd etc. Rättvisefrågorna kommer naturligtvis i centrum vid en stark differentiering av värnpliktstjänstgöringen. I förlängningen finns också ersättningsfrågorna med. Det är inte rimligt att tro att de som genomgår 15 månaders utbildning skall nöja sig med att behandlas på samma sätt som de som utbildas 2,5 månader. Därför finns det anledning till stor försiktighet vid förändringar i värnpliktssystemet, vilket i sin tur påverkar dimensioneringen av utbildningsorganisationen och antalet fredsförband. Bortsett från dessa långsiktiga förutsättningar finns i utgångsläget en överstor organisation som behöver ses över, och det skall göras så snart det är praktiskt möjligt. En del åtgärder kan säkerligen motivera en förtursbehandling och ett beslut redan nästa år. Centern kommer dock inte att medverka till beslut som undergräver vårt folkförsvars förankring hos de svenska medborgarna ute i landet. ÖB har genom sina förslag om förbandsnedläggningar mobiliserat folkopinionen. Vår uppgift är nu att väga dessa djupa ingrepp mot andra resurskrav inom totalförsvaret, mot samhällsekonomiska möjligheter och, naturligtvis, mot de hotbilder som kan anses rimliga. ÖB:s förslag om förbandsnedläggningar har säkert stimulerat försvarsdebatten mer än aldrig så sofistikerade utläggningar om hotbilder eller operativa krav. Det säger också något viktigt om försvarets nödvändiga folkliga förankring.

Herr talman! Landet måste vara försvarbart. De som arbetar inom försvaret måste känna att uppgiften är möjlig och meningsfull. I går afton fick vi besked från regeringen om att en ny försvarsutredning tillsätts omgående. Det är mycket bra. Samtidigt måste vi alla ta ett ansvar för att få i gång en bred debatt om säkerhetspolitik och totalförsvar. En debatt som förhoppningsvis i växelverkan med utredningen kan leda fram till försvarsbeslut, som radikalt minskar vår sårbarhet och medverkar till att undanröja konflikter. Därmed antyder jag liksom tidigare i den allmänpolitiska debatten att vi inom miljöpartiet de gröna starkt understryker att vi måste se till totalförsvaret. Vi måste arbeta mer med civila metoder än med militära. Det är vår alldeles bestämda övertygelse att här måste till ett nytänkande. Det är absurt att vi satsar över 90 96 av försvarsanslagen eller 70 milj.kr. per dag på militär verksamhet. Det är en verksamhet som bygger på att våra ungdomar drillas att döda en människa för att möjligtvis låta en annan leva litet bättre — detta samtidigt som vi egentligen vet att hela vår militära apparat lätt kan kringgås genom att man hotar exempelvis energisystem, datorsystem eller vår dricksvattenförsörjning. Låt mig ge några exempel: Dysenterismitta insmugen i Stockholms vattenverk ger enligt FOA:s beräkningar 900 000 sjuka och 200 000 döda. Reaktorolyckan i Tjernobyl spred mer radioaktivitet än alla atmosfäriska kärnvapenprov tillsammans. En rätt placerad missil i Barsebäcksreaktorn skulle kanske inte sprida eländet lika vitt omkring men väl så koncentrerat över Skåne. Vår kust är de facto minerad med atombomber från Forsmark till Ringhals oberoende av om elproduktionen från verken är avstängd eller &. Sveriges livsmedelsförsörjning är utomordentligt sårbar, och det beror inte bara på samlokalisering av jordbruk och kärnkraft utan på stordrift och transportberoende inom både jordbruk och livsmedelsindustri. Civilsamhällets sårbarhet är vår verkliga akilleshäl. Detta måste rättas till först av allt, och det kan inte ske på annat sätt än genom förändringar i samhällsbygget, som berör en mängd områden såsom energi-, jordbruks-, regionaloch trafikpolitik. Det verkar kanske skrämmande mycket, men det fina och hoppingivande är att de förändringar som är nödvändiga med tanke 13 på försvaret också i långa stycken är de förändringar som skulle ge verkliga förbättringar i livsmiljön. Det är illusionsmakeri när man söker framställa det som om vårt försvar i dag kan stärkas genom bevarade armébrigader eller inköp av JAS-plan. Ingetdera kan framgångsrikt bekämpa ubåtar utanför Barsebäck eller sabotörer i Stockholms vattenverk. Den förda sjukvårdspolitiken är ett gigantiskt fiasko ur totalförsvarssynpunkt. Gunnar Nordbeck, generaldirektör i överstyrelsen för civil beredskap, säger: Vi har inte en sjukvårdsberedskap som gör att vi kan ta hand om människor i krig. Centraliseringen, engångsmaterialet, bristen på insulin för sockersjuka och beroendet av grundläggande läkemedel och sjukvårdsmateriel är en katastrof. Finns det några gröna synpunkter på hur det militära försvaret bör se ut? Vad vill vi skicka med en utredningsmänniska förutom krav på tioprocentiga besparingar? Hotbilder skall inte handla bara om hur mycket militär potential som finns runt oss utan mycket om säkerhetspolitisk analys. Men ändå: 2000-talets hotbilder blir gissningar och får inte ensidigt styra den militära organisationen. Det finns anledning att tro att nuvarande internationella blockuppdelning är i sönderfallande fas. Vi må satsa på ett ”allvädersförsvar” för att något travestera Wilhelm Agrell. Vi bör bygga upp ett gränsförsvar anpassat till de naturliga förutsättningarna. Jag tror att vi skall använda högteknologi i form av robotar i stället för attackflyg. Det behövs mineringar och luftvärn, och varför skall vi inte själva använda vår skärgård för många små ubåtar? Gränsförsvaret gäller inte bara kusten. Vid landgränsen i norr kan behövas ett djupförsvar med hjälp av mekaniserade jägartrupper. Vid alla våra flygplatser behövs militär makt av olika styrka. Vi behöver pansarvärnsvapen men inte pansarbrigader. Vi skall inte ställa upp för några stora fältslag i Sverige. Att avveckla armébrigader kan betyda att man lägger ned regementen, men vi bör sannolikt behålla de regementen som har ansvar för ett försvarsområde. Fo-regementena skulle kunna bli sanna bygderegementen med allsidigt ansvar för länets försvar utvecklat ur hemvärn och civilförsvar. Vidare skall vårt försvar ha en bred folklig förankring. Nuvarande värnpliktssystem bör utvidgas till en samhällstjänsteplikt med många former av vapenfri tjänst och den vapentjänst den militära delen behöver. Det smartaste försvarsarbetet är egentligen att söka undanröja konfliktorsaker. Sverige har en relativt lång och delvis förtjänstfull tradition på detta område. Militärt kan en del göras. Jag tänker då på FN:s fredsbevarande styrkor, men där satsar vi tyvärr 25 20 mindre i dag än för tio år sedan. Den civila sidan, dvs. utrikespolitiken, är väl värd att utveckla. Vi har ingen anledning att acceptera besök av kärnvapenbestyckade flottor. Däremot har vi anledning att arbeta för kärnvapenfri zon i Norden och kärnvapenfri korridor i Mellaneuropa. Vi borde också söka närmare samverka med andra alliansfria stater i Europa för att stärka våra möjligheter att stå neutrala i krig. Att ropa på forskning i stället för att fatta beslut har blivit alltför vanligt — ändå vill jag göra det litet på detta område, nämligen fredsoch konfliktforskning. Det känns sällsynt konstruktivt. Förutom den kunskap som alstras kan man genom forskningen bygga upp internationella kommunikationsvägar av så god kvalitet och status att de kan vara lockande att använda även för politiska beslutsfattare från stormakter. Vi behöver kommunikation i stället för kanoner mot rädslan — den allas vår rädsla som är grundorsaken till vanvettsrustningarna.

Den debatten önskar miljöpartiet de gröna också ha i kammaren. Vi kan inte hinna med den nu, men vi kommer att kräva den igen och återigen.

Herr talman! Jag hälsar med tillfredsställelse att moderatledaren tagit initiativ till denna försvarspolitiska debatt. Även om vi i dag bara avverkat drygt ett år av den femåriga försvarsbeslutsperioden har vissa problem inom försvarsmakten kommit i dagen, vilket gjort denna debatt nödvändig. Det är dock inte någon ny säkerhetspolitisk situation som föranlett debatten. Klimatet i världspolitiken är i dag bättre än på länge. Supermakterna har träffat ett avtal om att skrota en hel kategori kärnvapen. Förhandlingar pågår om en reduktion av strategiska kärnvapen och i de båda militärpakternas huvudstäder funderar man nu över hur 23-statsförhandlingarna i Wien skall bli mer framgångsrika än vad MBFR-förhandlingarna blev. Till denna bild av konstruktiva och avspända relationer mellan supermakterna kan man foga den sovjetiska utmarschen ur Afghanistan och avvecklingen av kriget mellan Iran och Irak. Trots alla osäkerheter är situationen betydligt ljusare i dag än vad den var för bara fyra år sedan, när 1984 års försvarskommitté inledde sitt arbete inför försvarsbeslutet 1987. Den intressanta frågan för oss är dock vad avspänningen betyder för svensk säkerhetspolitik och svenskt försvar. Det är en självklarhet att när supermakterna bedriver seriösa och konstruktiva förhandlingar ökar säkerheten även för oss. Men jag vill ändå hävda att denna utveckling inte kan få några konsekvenser för svensk försvarsplanering på kort sikt. De uppenbarligen återkommande växlingarna mellan perioder av spänning och samarbetsförsök mellan stormakterna bör inte läggas till grund för vår egen säkerhetspolitiska planering. Den måste präglas av konsekvens och stabilitet. Kortare perioder av minskad spänning bör inte tas till intäkt för minskade ambitioner, lika litet som ökade motsättningar mellan stormakterna skall leda fram till förhastade eller överdrivna reaktioner på det säkerhetspolitiska området. Detta är en uppfattning jag hävdat alltsedan mitt första tal som försvarsminister i Storlien 1986. Vår försvarsplanering är inriktad på att vi skall ha ett så starkt försvar att kostnaderna för ett angrepp mot vårt land är större än fördelarna. De styrkor som skulle kunna användas mot oss i händelse av ett krig i Europa påverkas inte på ett avgörande sätt av den utveckling vi nu bevittnar. För det krävs en avsevärd reduktion av de konventionella stridskrafter som i dag är avsedda för Europa. Min slutsats blir därför att vi även i framtiden skall ha ett välbalanserat och starkt försvar som stöd för neutralitetspolitiken. Och vi har i dag ett starkt försvar. I den försvarspolitiska debatten är det lätt att delproblemen skymmer helheten. Med detta vill jag inte ha sagt att vi skall låta bli att diskutera. Tvärtom. Jag instämmer i vad statsministern sagt, att debatten är en del iden demokratiska processen. Man jag vill ändå framhålla att trots att tonläget understundom kan bli ganska högt när säkerhetspolitiska frågor är på dagordningen finns det en betydande enighet om grunddragen. Vi har en bred enighet om neutralitetspolitiken, och vi har en bred enighet om de stora dragen i försvarspolitiken. Ser jag tillbaka på förra försvarsbeslutet kan jag konstatera att Carl Bildt och jag var ense om 98 96. Detta är viktigt att hålla i minnet när vi sänder våra signaler till omvärlden. Det är allas vår skyldighet att påminna om vad vi faktiskt är ense om. Det är också nödvändigt att vi håller oss till sanningen. Vi har under de senaste åren inte minskat våra ansträngningar att upprätthålla försvarskraften utan ökat dem. Det är ett viktigt budskap både till svenska folket och till andra nationer. Jag kan aldrig acceptera att en real ökning på 7,5 miljarder, vilket blev resultatet av 1987 års försvarsbeslut och de extra pengar till ubåtsskydd som riksdagen anslog i maj i år, framställs som en minskning. 1987 års försvarsbeslut innebar en mycket kraftigare ökning av försvarsramen än försvarsbesluten 1982 och 1977, då vi hade borgerliga försvarsministrar. Det är också en myt, som frodas i debatten, att moderaternas alternativ inför försvarsbeslutet 1987 på ett avgörande sätt inneburit andra villkor för försvarsmakten i dag. De som odlar denna myt stirrar sig blinda på beloppet men glömmer att det skulle täcka en volymökning av flygvapnet och marinen. Jag har sagt det förut i kammaren, och jag vill upprepa det även i dag, att om moderaternas förslag för ett år sedan accepterats av riksdagen hade försvarets ekonomiska situation varit värre än vad den faktiskt är. Skillnaden mellan debet och kredit hade varit större. Inte heller hade arméns situation på ett avgörande sätt varit annorlunda. Moderaterna hade i sitt förslag en ökning av arméramen med 90 miljoner per år. Den som studerat överbefälhavarens utredning om armén inser att det krävs helt andra belopp för att exempelvis hålla de på papperet existerande IB 66-brigaderna i ett krigsdugligt skick. Jag säger inte detta för att i onödan polemisera utan för att visa att alla partier i dag sitter i samma båt. Inget parti förutsåg för drygt ett år sedan att de ekonomiska problemen inom försvaret skulle vara av den art som de visat sig vara. För att vi skall kunna komma vidare krävs nu att alla partier bjuder till och att vi försöker gå varandra till mötes för att vi skall nå fram till konstruktiva lösningar. Vi vet i dag att 1987 års försvarsbeslut fattades på ett bräckligt underlag. Prot. 1988/89:20 Kostnaderna för vissa materielobjekt var tilltagna i underkant. Vissa bristeri 9 november 1988 den löpande verksamheten var otillräckligt redovisade, och kostnademahar ZON ökat snabbare än vad som antogs av 1984 års försvarskommitté. När man nu ser tillbaka på hur vi borde ha agerat inför försvarsbeslutet 1987 och även inför tidigare försvarsbeslut kan jag inte komma till någon annan slutsats än att den främsta uppgiften borde ha varit att se till att det som vi har fungerar innan vi går vidare och beslutar om volymökningar. Det avgörande för försvarskraften är inte eventuella volymförändringar på marginalen utan att den kapitalstock inom försvarsmakten, som vi under ett stort antal år byggt upp, moderniseras och effektiviseras. Till de av ÖB redovisade problemen kommer också signalerna om försening och fördyring av JAS-projektet. Det är därför enligt regeringens uppfattning nödvändigt att omedelbart tillsätta nästa ordinarie försvarskommitté, vars uppgift blir att göra en ny avvägning av uppgifter, prioriteringar och resurser till försvaret. Det är också regeringens slutsatser att nästa försvarsbeslut inte kan anstå till 1992 utan bör tidigareläggas. Försvarskommittén skall slutredovisa sitt arbete i så god tid att ett nytt försvarsbeslut med varaktighet av fem år kan fattas av vårriksdagen 1991. I sin programplan skriver ÖB att det behövs omkring 5 miljarder kronor för att fullfölja 1987 års försvarsbeslut. Det innebär med andra ord att det hade behövts omkring 12 miljarder kronor för att försvarsbeslutet skulle ha fått det innehåll som riksdagen förutsatte. Vi har därmed kommit upp i sådana belopp som vi inte utan vidare kan bejaka. Det är vår skyldighet som politiker att fråga oss varför ett underlag så snabbt kan förändras. Jag kan inte ta på mig uppgiften att utan vidare gå till riksdagen och äska medel för samma båt två gånger. Det är vår gemensamma uppgift som försvarspolitiker att se till att de skattemedel vi förfogar över används på ett så effektivt sätt som möjligt och till de ändamål riksdagen beslutat om. För att säkerheten i besluten skall öka är det därför regeringens mening att en genomlysning av planeringssystemet, inom ramen för den nya försvarskommittén, sker för att klargöra förutsättningarna för nästa försvarsbeslut. Denna genomlysning av planeringssystemet skall göras med förtur och bör kunna slutföras under våren 1989. För att komma vidare med försvarsfrågorna och också ge oppositionen möjlighet att delta i beredning är det regeringens avsikt att gå vidare med följande handlingsprogram. För det första. En ny försvarskommitté tillsätts omgående med representanter för alla riksdagspartier. För det andra. Den nu löpande femåriga försvarsbeslutsperioden avkortas med ett år. Nytt försvarsbeslut fattas av riksdagen 1991. För det tredje. En genomlysning av planeringssystemet genomförs med förtur inom den nya försvarskommitténs ram. Resultatet bör föreligga under våren 1989. För det fjärde. Genomgången av arméns struktur genomförs också inom den nya försvarskommitténs ram. Även detta arbete bör vara klart våren 1989. 17 För det femte. Nödvändiga beslut eller resurstillskott inom ramen för 1987 Regeringen vill med denna handlingsplan skapa förutsättningar för en konstruktiv försvarspolitik. Regeringen vill också, genom att omedelbart tillsätta en ny ordinarie försvarskommitté, erbjuda ett forum för både diskussion och utarbetande av en långsiktigt bärande försvarspolitik. Vi kan ha olika uppfattningar i vissa frågor. Det tillhör det demokratiska livet. Men vi skall inte glömma att det trots allt råder en betydande enighet om de stora dragen. Denna enighet har ett egenvärde och den bör vi alla gemensamt slå vakt om.

Herr talman! Försvarsministern ägnade i sitt anförande nästan större uppmärksamhet åt den moderata än åt den socialdemokratiska försvarspolitiken. Det har ju sina randiga skäl. Efter alla dessa kovändningar och oklarheter har ju försvarsministern inte så mycket till socialdemokratisk försvarspolitik att kommentera och försvara. I samband med försvarsbeslutet 1987 varnade vi moderater faktiskt uttryckligen för problemen. Jag stod själv i denna talarstol, och det gjorde också försvarsministern, i maj förra året. Jag sade att detta försvarsbeslut skulle leda till en kris och till att vi skulle få skära ned kvaliteten, att vi skulle få skära ned kvantiteten, att vi skulle stå inför mycket svåra omprövningar. Fakta fanns — det går inte nu att säga att detta misslyckande, denna försvarskris, är ett misslyckande bara för ett planeringssystem eller ett planeringstekniskt missöde. Sådana uttalanden är makthavares sedvanliga sätt att skylla på dem som kommer med de obehagliga budskapen. Det finns inget planeringssystem i världen som kan göra ett starkt försvar av en svag försvarspolitik. Det är den svaga försvarspolitiken under 1970 och 1980-talen och inte minst i fjol årets försvarsbeslut som är den yttersta anledningen till den strukturkris som i dag råder inom det svenska försvaret. Det är inget kortsiktigt problem, det är ett långsiktigt problem, och det handlar också om pengar. Försvarsministern påpekar att skillnaderna mellan oss moderater och socialdemokraterna är ett budgetår, och att skillnaderna det första året i allmänhet inte är så himmelsvida. Det är rätt. Men han vet ju också, även om det inte står i hans manus, att det inte är år 1 som är det viktiga utan vilken inriktning vi ger försvarspolitiken på fem år och på tio år. Är vi inte beredda att ge försvaret en del av den ekonomiska tillväxten genom att öka anslagen med t.ex. 2 Jo om året, kommer försvaret successivt att försvagas. Det är ju detta som vi har drabbats av. Det är ett politiskt misslyckande, inte ett planeringsmisslyckande! Alla utanför detta lands gränser vet att Sveriges försvar har försvagats. Det kan man läsa i vilken tabell som helst, i vilken internationell tidskrift som helst och i vilken nationell publikation som helst också. Det ger ju ett litet patetiskt intryck när försvarsministern står i riksdagens talarstol och låter som om han inte hade en aning om att Sveriges försvar har blivit svagare. Sveriges försvarsminister måste väl rimligen veta det som varje annan försvarsminister i Europa vet: Sverige har försvagat sitt försvar när andra har bibehållit eller förstärkt sina försvar! Låt mig bara passa på att hålla med Bengt Westerberg i det han sade om de fina insatser som överbefälhavaren och alla dennes medarbetare har gjort när det gällt att ta fram ett mycket genomarbetat, solitt och imponerande underlag för den försvarsdebatt som vi nu för. Låt mig passa på att hålla med Olof Johansson i det som han sade om betydelsen av vår försvarspolitik för bilden av svensk säkerhetspolitik i omvärlden. I det sammanhanget beklagar jag att man från försvarsdepartementet under de senaste veckorna sänt ut signaler om att man eventuellt skall lägga ned JAS-projektet. Den typen av offentliga signaler sänder svallvågor ut över världen, och de svallvågorna är inte positiva utan leder till att frågetecknen beträffande Sverige och Sveriges regerings hantering av centrala säkerhetsfrågor blir allt fler. Det var inte bra att man på det sättet skapade ökad oklarhet. Låt mig också, för ordningens skull, passa på att instämma i stora delar av det som Roine Carlsson hade att säga i sin säkerhetspolitiska inledning. Där finns åtskilligt som vi är överens om, och det tycker jag är en styrka som vi inte skall låta komma bort ens en dag som denna. Så bara några ord till miljöpartiet och Paul Ciszuk med anledning av det han sade om det civila försvaret och sårbarheten i vårt samhälle. Detta är viktigt. Det är sådana synpunkter som vi ofta har fört fram. Låt mig bara lägga in en enda reservation. Jag blir litet rädd ibland, när man talar om att hela det civila samhället skall göras om därför att det är så sårbart i händelse av krig. Min syn är att jag vill leva i ett samhälle som vi bygger för fred. Sedan skall vi ha en organisation, försvaret, som bevarar denna fred. Jag vill inte ha ett samhälle som vi bygger för kriget, där allting utgår från att kriget kommer, där varje del av vårt samhälle skall anpassas för kriget. Jag vill ha ett fredligt samhälle. Då skall vi ha ett militärt försvar, ett gränsförsvar som skyddar freden och bevarar stabiliteten. Detta militära försvar är också det bästa skyddet för befolkningen och för det civila samhället. Har vi inte det militära försvaret utan släpper in en fiende och låter denne ockupera vårt land, finns det inget civilt totalförsvar, inget befolkningsskydd i världen som kan skydda Sveriges människor, män och kvinnor, för den förödelse som då drabbar oss. Det militära försvaret är fredsbevarande. Det är det bästa skyddet för vårt civila samhälle.

Herr talman! Får jag börja med att instämma i vad försvarsministern sade om hur de internationella förutsättningarna bör påverka planeringen av det svenska försvaret. I en värld där vi vet att dessa förutsättningar förändras från tid till annan är det viktigt att vi inte låter detta styra vår egen planering utan att den är mer långsiktig än så. På den punkten tror jag att vi kan vara helt överens. Får jag när det gäller den civila beredskapen säga att det i några inlägg har låtit som om skillnaderna mellan partierna när vi tog försvarsbeslutet 1987 skulle ha varit mycket stora, men så var inte fallet. Tvärtom var överensstämmelsen mellan partiernas ställningstaganden utomordentligt stor just då. Vi var överens om att göra vissa nedskärningar i anslagen till skyddsrumsbyggande och oljeberedskap, av skäl som jag inte skall gå närmare in på just nu, och vi var överens om att göra ytterligare satsningar på de områden där den civila beredskapen var särskilt dålig, nämligen sjukvård och telekommunikationer. Det var ett riktigt och bra beslut som då fattades, och det byggde på likartade planeringsförutsättningar för alla områden, någonting som inte har gällt vid tidigare beslut om den civila beredskapen. Tidigare har man hart helt olika förutsättningar för de olika områdena. Lars Werner sade att 1987 års beslut har fallit ihop. Det där är en beskrivning som har förekommit från flera håll 1 den försvarspolitiska debatten under det senaste året. Själv delar jag inte den uppfattningen. Det avgörande innehållet i 1987 års beslut var en säkerhetspolitisk bedömning, och beslut om ett antal förstärkningar av försvaret på grundval av denna säkerhetspolitiska bedömning. Den säkerhetspolitiska bedömningen finns det ingen anledning, trots vad vi har upplevt i vår omvärld, att i dag förändra. De förstärkningar av försvaret som vi då ansåg behövdes anser vi fortfarande behövs, åtminstone vi i folkpartiet. Det handlade delvis om det som försvarsministern kallade volymökningar. Jag var därför litet förvånad över hans formulering i anförandet, att man kanske inte borde ha fattat beslut om volymökningar. Just volymökningarna, det ökade antalet luftvärnsbataljoner, kustrobotbatterier, helikoptrar, ubåtar och en del annat, tillhörde de viktiga signaler som låg i 1987 års beslut. Utan den typen av kvantitativa och kvalitativa förstärkningar av försvaret hade signalen till omvärlden blivit en helt annan. Jag tycker alltså det är oerhört angeläget att också volymökningarna i försvarsbeslutet verkligen fullföljs.

Jag vill också fråga försvarsministern en annan sak. I kommentarer i den aktuella försvarsdebatten har försvarsministen vid upprepade tillfällen sagt att han inte kan tänka sig en så långtgående differentiering av värnpliktsutbildningen att några skall få kortare utbildning än fem månader. En viktig förutsättning i den ekonomiska redovisning som överbefälhavaren har lämnat är att man skall få möjlighet att pröva en kortare utbildningstid än så, nämligen 2,5 månader, för vissa värnpliktiga under de närmaste åren för att se om den utbildningstiden räcker för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter. Är regeringen beredd att låta överbefälhavaren göra ett sådant prov, eller kommer regeringen dogmatiskt att säga nej till varje tanke på en kortare utbildningstid? Detta får i så fall betydande ekonomiska konsekven Prot. 1988/89:20 ser i förutsättningarna för den utredning som regeringen nu tänker tillkalla. 9 november 1988 Till sist, herr talman, måste jag säga till Lars Werner att jag inte riktigt. ZIG, oo förstår påståendet om att vpk har fått rätt när det gäller JAS — såvida inte vpk:s uppfattning är att Sverige inte skall ha något flygvapen; då är saken naturligtvis mycket enkel. Under förutsättning att vi skall ha det, och det är definitivt vår övertygelse i folkpartiet, menar jag fortfarande att det är försvarsekonomiskt och neutralitetspolitiskt riktigt att Sverige utvecklar ett eget flygplan. Jag tror nog att turbulensen i det förhandlingsskede som man nu befinner sig i mellan regeringen och industrin skall kunna upplösas och att satsningen på JAS, även de nya versioner som behövs på 90-talet, skall kunna fullföljas. Jag ser detta som någonting mycket positivt för det svenska försvaret och för den svenska neutralitetspolitiken.

Herr talman! Också jag vill instämma i den inledande säkerhetspolitiska delen av försvarsministerns anförande. Dock tycker jag det kan finnas anledning att ytterligare betona hur viktigt det svenska försvaret är och vilken avgörande roll det har för den nordiska balansen. Våra beslut påverkar våra grannländer och deras allierade. Norden är det enda området i Europa där militärpakterna inte står öga mot öga. När vi inte ger klara besked, vidarebefordras de oklara signalerna till våra nordiska grannländer och leder till reaktioner, nu senast i helgen av den norska försvarsledningen. Det är detta som är en bakgrund till att vi måste samla ihop oss till så långt möjligt gemensamma signaler gentemot omvärlden. I den allmänpolitiska debatten den 19 oktober betonade jag särskilt värdet av breda politiska lösningar när det gäller frågor som rör relationerna med omvärlden. Det gäller t.ex. utrikesoch försvarspolitiken. Vi i centern har försökt att agera så i de frågor som har varit aktuella på det området, utan att vidga debatten för mycket. Det handlar om uppdelningen av den ekonomiska zonen i Östersjön. Det handlar om förhandlingsuppläggningen i förhållande till den Europeiska gemenskapen, som exempel, under den gångna valperioden. Från den synpunkten var partiledaröverläggningarna om försvaret det 24 oktober en besvikelse. Jag valde då, till skillnad från andra, att tolka försvarsministerns hållning som en förhandlingsattityd. Han är ju gammal förhandlare. Eftersom statsministern inte deltog, utgick jag från att sista ordet inte kunde vara sagt. Därför uppskattar vi i centern den öppenhet som har visats därefter och i dagens deklaration av försvarsministern i fråga om själva handläggningen. Det är naturligtvis en viktig, grundläggande förutsättning för att man sedan skall kunna gå vidare. Vi hoppas också att regeringen har tagit till sig erfarenheterna från den s.k. försvarsmaktsutredningen och inte via direktiven till den nya försvarsutredningen omintetgör möjligheterna till en bred politisk samling kring försvaret. Det blir naturligtvis inte enklare med fler partier i en utredning, alldeles oavsett hur många det är fråga om. Det blir ju en stor utredning rent personellt. Det finns anledning att begära av samtliga partier att man låter landets intressen gå före intresset av partipolitisk profilering. Det här innebär 21 inte att man i den försvarspolitiska debatten lägger locket på. Jag tycker att det är viktigt med det klargörandet. Vi behöver en försvarspolitisk debatt, och vi har också ett ordentligt underlag för en sådan — det bästa vi haft under den tid som i varje fall jag kan överblicka. Det gäller att använda den situationen för en konstruktiv debatt, inte enbart för att angripa varandra. Jag utgår från att vänsterpartiet kommunisterna och miljöpartiet i det här utredningsarbetet kommer att visa sig mogna att ta detta ansvar, annars ställer man sig utanför möjligheterna till konkret påverkan. Jag förutsätter nämligen att socialdemokraterna inte ensidigt vill luta sig åt ”det hållet”. Till sist är det bara resultaten som räknas, omsatta i praktisk verklighet. Vidare har vi ett gemensamt ansvar för alla som är verksamma i försvaret när det gäller att skingra oklarheterna inför deras framtid, så långt detta är möjligt. Det gäller att kunna behålla den personal som finns och att kunna rekrytera ny personal. I det avseendet skiljer sig inte försvaret från annan offentlig verksamhet. Därför är det viktigt att vi gör de nödvändiga avvägningarna i en ny långsiktig försvarsutredning. Men vi måste även vara beredda att fatta beslut under 1989 som klargör saker och ting för framtiden. Därmed är det naturligt att de långsiktiga besluten fattas senast 1991. Detta är vad centern har krävt. Genomlysningen av planeringssystemet genomförs med förtur i försvarsutredningen. Det finns enligt min mening flera skäl till det. För det första är det viktigt att en ny försvarskommitté tar till sig erfarenheterna från tidigare, både bra och dåliga sådana. Det här får inte bli en expertfråga. För det andra måste det vara ett politiskt ansvar att också följa upp hur planeringssystemet har fungerat och att se till att nödvändiga ändringar inkorporeras i detta. Jag instämmer i Carl Bildts deklaration på den punkten, att det till sist är en politisk fråga hur vi använder planeringssystemet. Det är naturligt att genomgången av arméns struktur fullföljs i en ny försvarsutredning. Det ger bättre möjligheter till avvägningar gentemot andra delar av försvaret. Dessutom kan alla komma med i arbetet, till skillnad från vad som gäller i den decimerade s.k. försvarsmaktsutredningen, och det är en viktig utgångspunkt.

Herr talman! Jag vänder mig först till Carl Bildt, som ifrågasätter kommitténs storlek. Han anser att det skulle vara besvärligt om den blev för stor, då det skulle vara svårare att fatta beslut. Men är det beslutet som är det viktiga? Är det inte beslutets innehåll och det att alla människor i demokratisk ordning kan ha påverkat beslutet? Jag förstår inte oron. Här sitter vi i en församling på 349 personer, och nog har vi utvecklat teknik för att hantera en grupp på 17 personer, genom arbetsgrupper, ad hoc-grupper, presidier, arbetsutskott, osv. Det skall vi nog klara. Sedan påstår Carl Bildt att det har nedrustats kolossalt mycket, att flygvapnet har halverats och att procenten av bruttonationalprodukten — vad nu detta är — har minskat. En annan bas, som vi kan vara överens om, är utvecklingen i fasta priser. Jag är övertygad om att ÖB har sagt att utvecklingen i fasta priser har legat i stort sett stilla. Det kan också läsas ut av det lilla röda häfte med försvarsstatistik som nyligen har utgivits. Varför då spinna runt med underliga begrepp som bruttonationalprodukt och räkna flygplan? Det är förvånande att moderaterna hela tiden kommer med budskapet om ett starkt försvar och mera pengar. Det finns så mycket kreaktivt folk bland moderaterna, och de har chansen att föreslå förändringar och göra förbättringar med de pengar som finns — det är fråga om mycket pengar. Konservatism kan inte bara vara att hålla fast vid allt det gamla. Det är roligt att Carl Bildt och jag är överens om att försvaret är i kris, men jag menar att krisen ligger i den civila sårbarheten, medan Carl Bildt menar att den ligger i pengar till försvaret. Jag försökte poängtera att det fina är att det finns möjligheter att rätta till krisen i fråga om civil sårbarhet samtidigt som ett samhälle byggs upp som blir miljövänligare, som kan ge människor en bättre livskvalitet och större närhet, mera av ett lokalsamhälle, vilket också är gynnsamt för försvaret. Detta går hand i hand. Här finns det ett alltså en chans att göra saker. Jag är glad att Olof Johansson tar upp och understryker den folkliga förankringen. Det skulle vara roligt att få en större debatt om samhällstjänsten, som vi i miljöpartiet tar upp så ofta vi kan. Detta är kanske en för stor grupp, men jag ser fram emot den nya försvarsutredningen och konstruktiva diskussioner där. Jag upplever att Lars Werner och jag har en mycket likartad syn. Han har framfört kritik mot behandlingen av vpk och miljöpartiet, och det är bra att den kommer fram. Miljöpartiet instämmer i den kritiken. Det borde också kunna föras konstruktiva diskussioner i utredningen om samhällstjänsten och t.ex. om ett gerillaförsvar, som är en litet knepig fråga. Möjligheterna att växla från civilt försvar till civilmotstånd är en annan intressant sakfråga att diskutera. Bengt Westerberg säger att det skulle råda total förvirring och att det behövs beslutkraft, och det innebär att man står fast vid 1987 års beslut och förslaget om mera pengar. Jag blev litet rädd när jag hörde ordet stridsmiljö. Är stridsmiljö något att eftersträva? Det vore bra att få detta utvecklat.

Herr talman! Jag har nu några minuter på mig att besvara en del frågor. Jag vill börja med att — som vanligt, höll jag på att säga — korrigera Carl Bildt. Han har litet svårt att hålla sig till sanningen. Sanningen är den att det var försvarskommittén som bad regeringen att ge ÖB i uppdrag att återkomma med ett underlag om arméns struktur. Det var inte ÖB som fattade beslutet. Vi bör känna respekt för försvarskommittéerna och för riksdagen, som har ställt sig bakom detta. När det gäller denna kommitté tillhör det också bilden att den tillsattes i juni. Den tidsplan som uppställdes för kommitténs arbete hade varit föremål för överväganden även inom försvarskommittén. Jag har sett att några har varit förvånade över denna tidsplan, men den är förankrad i den tidigare försvarskommitténs överväganden. Regeringen har bejakat den och fullföljt den. Jag tål kritik för att jag fullföljer kommitténs tidsplan. På ett sätt fullföljer Carl Bildt sitt och sitt partis uppträdande i de säkerhetspolitiska frågorna. Carl Bildt var inte den förste att samtycka till överenskommelsen med Sovjetunionen om gränsdragningen i Östersjön. Moderaterna ställde sig inte heller bakom flera viktiga beslut om säkerhetspolitiken och försvaret. Det har framgått här tidigare att moderaterna inte ställde sig bakom beslutet om försvaret 1987. De mälde sig ur även i arbetet med särskilda insatser till ubåtsskyddsområdet. Det är på samma sätt då det gäller frågorna om Sydafrika. Jag vill bara konstatera att socialdemokratin, centern och folkpartiet har funnits i mittfältet och har kunnat ställa sig bakom stora och väsentliga bitar av den svenska säkerhetspolitiken och utrikespolitiken, medan moderaterna har valt att stå vid sidan om. Så var det även med denna kommitté. Det förtjänar att påpekas, när man i omvärlden skall göra bedömningar av den svenska säkerhetspolitiken, att de konservativa krafterna har valt att stå vid sidan om de stora politiska majoriteter som har ställt sig bakom olika förslag. Det var inte uppenbart för Carl Bildt för drygt ett år sedan att bristerna var så stora. Det hjälper inte hur mycket han hänvisar till vad han har sagt i denna talarstol. Jag upprepar att alla politiska partier har att ta ställning till denna fråga och se hur vi skall gå vidare. Carl Bildt påstår också att varje annat land — han menar väl Europa — vet att Sverige har blivit svagare, och han hänvisar till några publikationer. Han försöker framställa det så att det är den högsta sanningen. Var finns då denna uppfattning? Jag har icke alls det intrycket, varken från Europa eller från några andra länder, att deras bedömning av det svenska försvaret, vår försvarspolitik och säkerhetspolitik står i överensstämmelse med vad Carl Bildt har framfört i denna kammare. Det är inte på det viset, det vet Carl Bildt. Men han vill mäla sig ut vid sidan av de andra partierna. För att säga som Olof Johansson: Han vill ha ett partipolitiskt käbbel om dessa frågor, som är så viktiga för vårt land. Moderaterna har valt, och vi andra har tagit ställning och ställt oss bakom förslaget. Det är naturligtvis Carl Bildts rättighet att ha en annan uppfattning och att markera sin särart. Enligt Carl Bildts modell skall regeringen — och kanske denna riksdag — när industrin presenterar ökade kostnader för JAS-projektet, vara litet orolig för signalerna utomlands och därför bara fatta besluten och effektuera pengarna till industrin. Det finns en man, som myntade det tänkvärda begreppet: Intresset ljuger aldrig. Jag vill upprepa det igen. Det kan aldrig gå till på det sättet att man utan att ha en granskning, utan att titta på vad de avtal som riksdagen har ställt sig bakom har inneburit, tar upp förhandlingar med en industrigrupp. Visserligen riskerar man då, Carl Bildt, att frågan blir observerad. Men det är också viktigt att skattebetalarna vet att de åtaganden vi gör och det vi sluter avtal om kan fullföljas på bästa sätt. Vi tar risken av svallvågorna. Detta stora industriella projekt förtjänar en mycket hårdhänt granskning i varje särskilt läge. Jag skulle vilja upprepa några saker för Bengt Westerberg.

Riksdagen kan inte åläggas att bejaka den sortens kostnadsökningar som ÖB nu har presenterat. Det är bakgrunden till att vi nu vill välja denna handlingslinje. Jag är medveten om vad Bengt Westerberg åsyftar. Men det får inte heller gå att komma i efterhand och rekvirera pengar, utan att vi har ett säkert underlag när vi skall ta ställning till en sådan utbetalning. Därför är det också rimligt att det görs en ny totalavvägning, så att vi får se vad alltsammans innebär. Beträffande den differentierade utbildningen, med en utbildningstid på 2,5 månader, som Bengt Westerberg talar om, har jag redan under nästan ett års tid vid olika tillfällen framhållit att jag känner mig mycket tveksam till den föreslagna korta utbildningstiden. Det finns flera skäl till detta. Olof Johansson har nämnt några. Det finns en framställan i regeringskansliet om att överbefälhavaren vill pröva den kortare utbildningstiden. Detta beredningsarbete är inte färdigt. Men jag vill ändå hänvisa till att jag har uttalat mycket starka tvivel om att ha en så kort utbildningstid, därmed menar jag också att pröva en sådan. Men jag vill understryka att beredningen inte är slutförd. Till Olof Johansson vill jag slutligen säga att han har dragit de korrekta slutsatserna av partiöverläggningarna. Det hade varit bra om fler partiföreträdare hade gjort det. Då kanske vi inte hade behövt ha detta tonläge i anslutning till överläggningarna. Tonläget i överläggningarna har varit gott, men de massmediala reaktionerna har inte korresponderat särskilt väl med den atmosfär vari överläggningarna har förts.

Herr talman! Det vore mig främmande att i dagens debatt och i detta sammanhang gå in på en alltför utförlig beskrivning av vad som hände under de partiledaröverläggningar som vi hade vid två olika tillfällen. Låt mig bara konstatera att det vi nu har fått besked om från Roine Carlsson tydligen är att vi inte skall fästa någon större vikt vid vad han säger under sådana överläggningar, för det är inte riktigt allvarligt menat. Det kommer att försvåra sådana överläggningar litet i framtiden, när vi skall utgå ifrån att han inte menar det han säger, utan någonting annat. Det är bara ballonger som visas, ett allmänt testande eller prövande av något argument. Den typen av överläggningar mellan partier är inte seriös. Vi har hitintills utgått från att regeringen har menat vad den har sagt. Det är tydligen inte fallet längre. Jag konstaterar också att försvarsministern ägnade stor del av sitt första anförande åt att säga att socialdemokraterna och moderaterna är överens till 98,5 20 om försvarspolitiken. Sedan ägnade han en stor del av sin första replik åt att säga att moderater och socialdemokrater är oense om i stort sett allting. Moderaterna har mält sig ut. Han högg t.o.m. till med Sydafrikapolitiken i sammanhanget. Han får bestämma sig för vilken linje som skall gälla. Jag vet inte om denna motsägelse beror på att han har två assistenter som hjälper honom, och att han bara borde lyssna på en av dem. Han har ett inlägg kvar: Vad är det som gäller? Är vi till 98,5 26 eniga eller är vi totalt oeniga? Det kunde vara intressant att veta. I övrigt vill jag med viss tillfredsställelse konstatera att vi, vad gäller handläggningen av försvarspolitiken, i dag är långt mera eniga än vi har varit under de senaste månaderna. För Roine Carlsson har, efter det att han litet föraktfullt under ett antal månader avvisat varje tanke på en ny försvarsutredning och avvisat varje tanke på en tidigareläggning av försvarsbeslutet, nu tvingats göra denna piruett och acceptera det som tidigare i just detta hänseende faktiskt var moderat politik. Jag hälsar honom välkommen till den bastionen. Regeringen skapar faktiskt med sina uttalanden oklarhet också i omvärlden om vad som är Sveriges linje. Det är inte bra när statsministern säger att vi kanske skall upphöra med all export av försvarsmateriel. Vi har ingått långsiktiga avtal, även med länder i vår närhet, som är beroende av detta för sitt försvar och för sin nationella säkerhetspolitik. Det är definitivt inte bra när företrädare för försvarsdepartementet säger att hela JAS-projektet skall läggas ned. Det handlar inte om att pröva ekonomin, utan man talar om att lägga ned. Det skapar osäkerhet och oklarhet. Man kan inte riktigt lita på Sverige, för Sverige för inte en fast linje. Jag kan gärna säga att jag ofta upplever det som plågsamt att Sverige, i internationella diskussioner om säkerhetspolitik, inte längre möts med den respekt som jag vill att mitt land skall mötas med i de här sammanhangen. Roine Carlsson gav inga som helst besked om pengar. Det är viktigt att han ger de beskeden. För nu återstår två år innan det nya försvarsbeslutet skall fattas, två budgetår. Det kommer att krävas pengar för att klara hålen i försvarsbudgeten under den tid som dessa utredningar pågår. Min fråga är: När och i vilka former kommer besked om regeringens politik i dessa hänseenden? Är det utredningen som skall ta fram underlag för tillskott nästa budgetår och det därpå följande budgetåret, eller skall detta ske i form av separata överläggningar? Låt mig också fråga: Är regeringen beredd att ge överbefälhavaren och andra myndigheter i uppdrag att ta fram ett programplaneunderlag som överensstämmer med den långsiktiga inriktning som bl.a. vi moderater angett för försvaret, nämligen att försvaret skall få sin del av den ekonomiska tillväxten? Det är nämligen förutsättningen för att vi skall kunna klara av att modernisera försvaret så som neutraliteten kräver. Så mycket kort till Lars Werner och Paul Ciszuk. Lars Werner säger att vi nog skall ha något flygplan av något slag, men inte riktigt ett sådant flygplan. Det finns ju inte hur många flygplanstyper som helst i världen så att det bara är att välja vad man vill ha. Det är möjligt att det finns de som tycker att vi skall skydda Sverige med Mig 29 från Sovjetunionen eller med F 16 från USA, men jag tillhör dem som tycker att det är bra att vi kan utveckla, tillverka och beställa svenska flygplan i Sverige för skyddet av vårt land. Det är en neutralitetspolitisk tillgång, och den skall vi inte bara slänga bort i hastigheten på det sätt som man verkar vilja göra. Det låg många tankar bakom vad Paul Ciszuk sade, och han stod för denna debatts stora understatement i uttalandet att ”gerillaförsvar är litet knepigt”. Ja, det kan man nog säga. Hans försvarsdoktrin skulle innebära att vi inte skall försvara gränserna, inte försvara städerna, inte försvara de områden där större delen av det svenska folket faktiskt bor, utan kommer kriget får fienden ockupera större delen av landet och så skall befolkningen drivas till skogs för att där föra kampen för nationens överlevnad. Det är en försvarspolitik som inte bara är knepig, den är direkt oansvarig.

Herr talman! Paul Ciszuk citerade ett avsnitt ur mitt inledningsanförande, där jag sade att vi behöver en bättre kvalitet på våra förband, vilket krävs i en modern stridsmiljö. Han tycker att själva tanken på en stridsmiljö var obehaglig. Det är den säkert för oss alla. Däremot är det självklart att vi behöver förband som klarar en modern stridsmiljö för att vi skall kunna skapa det erforderliga förtroendet i omvärlden. Har vi inte sådana förband är det ingen som tror på det svenska neutralitetsförsvaret. Det är därför vi menar att förstärkningar i detta syfte är så viktiga för den svenska försvarspolitiken. Jag kan instämma i Carl Bildts frågor till Lars Werner. Jag undrade också vad han menade när han sade att vpk vill ha flygvapen men inte JAS. Jag förmodar att det inte är med Saab-Fairchild som vi skall försvara oss utan att det är någonting annat han tänker sig. Då återstår egentligen bara att importera flygplan från något annan land, företrädesvis från någon av supermakterna, vilket Carl Bildt var inne på. Jag tror att det är sämre av många olika skäl, bl.a. därför att också detta skulle undergräva förtroendet för den svenska neutralitetspolitiken. Det är bra att Sverige har en egen flygindustri för att vi skall kunna upprätthålla det förtroendet i omvärlden. Herr talman! Försvarsministern sade att vi nu kan konstatera att 1987 års försvarsbeslut fattades på ett bräckligt underlag. Så långt är vi helt överens, och faktum är att vi från vårt håll fruktade att underlaget var bräckligt redan i försvarsöverläggningarna inför 1987 års beslut. Jag ställde under dessa överläggningar frågor till företrädare för regeringen om underlagets kvalitet och fick försäkringar om att detta underlag höll. Det var mot den bakgrunden vi formulerade våra krav inför 1987 års beslut. Det har nu visat sig att våra farhågor på denna punkt var riktiga. Det fattades åtskilliga miljarder för att finansiera grundnivån, den nivå på vilken vi skulle bygga förstärkningarna av det svenska försvaret. Vår utgångspunkt när vi förde dessa diskussioner och talade om förstärkningar var att det säkerhetspolitiska läget krävde kvalitativa och kvantitativa förstärkningar av det svenska försvaret, och det var också så beslutet presenterades efter uppgörelsen i början av 1987 och senare i debatten. Ännu i den interpellationsdebatt som jag nämnde tidigare och som ägde Prot. 1988/89:20 rum i kammaren förra hösten gav försvarsministern en ganska fyllig 9 november 1988 redogörelse för de många förstärkningar som vi var överens om och som alltså var motiverade av säkerhetspolitiska skäl. Nu säger försvarsministern att efter de besked vi nu har fått om kostnaderna vill det till en helt ny avvägning inom försvarspolitiken. Då måste jag fråga försvarsministern vad det innebär. Om det visar sig att det underlag vi har fått från överbefälhavaren håller för den granskning som den nya försvarskommittén nu förutsätts göra under våren, är försvarsministern då beredd att avstå från de förstärkningar som är motiverade av säkerhetspolitiska skäl? Eller betyder beskedet att om försvarskommitténs granskning visar att överbefälhavarens underlag är bra — vilket vi tror att det är — och visar de kostnader som förstärkningarna innebär, regeringen då är beredd att tillskjuta de medel som krävs för att fullfölja innehållet i 1987 års beslut? Detta är helt avgörande för vilka signaler Sverige ger till omvärlden. Om man väljer linjen att säga nej till förstärkningarna av ekonomiska skäl, ger det enligt vår bedömning helt felaktiga signaler till omvärlden. De förstärkningar som vi bedömde som nödvändiga 1987 är precis lika nödvändiga i dag, och det enda rimliga beslutet är att tillföra de medel som krävs. Vi får se vad försvarskommittén kommer fram till i sin granskning av överbefälhavarens beslutsunderlag. Det är möjligt att man finner att han har överdrivit kostnaderna, och då skall han naturligtvis inte få mer pengar än vad som behövs, men att vi skall tillskjuta de medel som krävs för att fullfölja beslutet är ändå från våra utgångspunkter ett minimikrav. Jag utgår från att försvarsministern är beredd att stå för det beslut som han i lika hög grad som jag försvarade under 1987 och senare. Herr talman! Jag vill till sist säga att jag är litet bekymrad över försvarsministerns attityd till frågan om differentiering av utbildningen. Den konkreta innebörden av ett nej till överbefälhavarens begäran om att få bedriva försöksverksamhet med 2,5 månaders utbildning är att man knaprar in på det utrymme som krävs för en materiell upprustning av försvaret. Är man inte beredd att genomföra omorganisationen av fredsorganisationen och förberedelserna för krigsorganisationen, både i form av en längre gående differentiering av utbildningen och genom en nedläggning av vissa regementen, kommer det att ta resurser i anspråk som innebär att vi inte kan genomföra den materiella förnyelse som behövs, bl.a. inom armén. Därför är detta ett mycket allvarligt besked från försvarsministern, och det inger bekymmer. Jag vill avslutningsvis vädja till försvarsministern att tänka om på den punkten och villfara överbefälhavarens begäran om att i varje fall få bedriva försöksverksamhet med kortare utbildning.

Herr talman! Jag vill först förklara det magistrala tonfall som jag skall ha haft i mitt förra inlägg. Min tillfälligt sonora stämma kan bero på att jag är något förkyld. Nya partier innebär naturligtvis nya diskussioner. Dessutom ökar antalet personer i utredningen. Det finns alltid en risk, Lars Werner, att en försvarsutredning då utvecklas till ett slags lång seminarieövning. Därför är 29 det viktigt att nya partier också tar sitt ansvar och inte tror att man kan aktualisera allting utan måste ”gilla” det utgångsläge som finns. I annat fall kommer försvarsutredningen att få en näst intill omöjlig uppgift. Det är bara att konstatera faktum — alldeles utan att dra in gerillaförsvaret i diskussionen. En sådan diskussion skulle förmodligen förlänga utredningsarbetet avsevärt. Det ansvar som ligger på försvarsutredningen kommer att bli större för alla. Att tillsätta en utredning är ingen lösning i sig, och därför bör man också betona det ansvar som följer med detta arbete. Det mesta som sagts i den försvarspolitiska debatten har rört sig om det militära försvaret. För att det inte skall falla i glömska vill jag påminna om att 1987 års försvarsbeslut — utöver den ihålighet som ÖB nu har redovisat — innehöll en indragning av medel till det civila försvaret med 15 96 för att man skulle kunna få debet och kredit att gå ihop. Vi kritiserade den avvägningen. Följderna visar sig också i och med det nödrop som har kommit från generaldirektören för ÖCB i en intervju i Dagens Nyheter i måndags, där han säger att han ser betydande bekymmer, att klara verksamheten. Det finns ingen anledning att dölja de här problemen i detta sammanhang. Vi fick exempelvis nära nog halverade ekonomiska ramarna när det gäller skyddsrumsbyggandet genom 1987 års beslut. De allvarligaste bristerna finns i de större tätorterna. Det är klart att även sådana saker, utan att jag här går in på helheten, påverkar människors förtroende för det försvar som vi har. Jag tycker inte man skall glömma bort den delen av försvaret, och jag har därför i mitt inledningsanförande tagit upp dessa frågor. Jag ser alltså värnpliktsförsvaret och den förbandsstruktur som finns, förankringen av försvaret och fredsorganisationen i olika delar av landet, som viktiga delar när det gäller allmänhetens förtroende för försvaret. Detta visar också reaktionerna under den senaste tiden. Det är viktigt att ta dessa reaktioner på allvar. Stora förändringar får därför inte genomföras inom den allmänna värnplikten utan att de är brett förankrade politiskt och det förts en ordentlig diskussion. Här har jag en klar nyansskillnad i förhållande till Bengt Westerbergs syn på detta. Den beredning som försvarsministern talar om får inte leda till att man inte har möjlighet till förankring i försvarskommittén. Jag tror att man, om så blir fallet, redan från början skapar splittring i stället för samling. Detta uttalande gör jag bl.a. mot bakgrund av alla de signaler som kommer inte bara från dem som arbetar inom försvaret utan från människor ute på fältet som känner en samhörighet med de fredsförband som de har i sin hembygd och med värnpliktssystemet. Jag tycker att vi skall respektera detta som en viktig och positiv grundval för en försvarsdiskussion inför framtiden. Jag vill här ha ett klargörande från försvarsministern om de kommande direktiven. Jag förutsätter att vi får möjlighet till överläggningar i de här frågorna. Jag vill till sist säga att ledarskap inte bara är något som behövs inom försvaret, det behövs också i försvarspolitiken. Jag tycker att det var tråkigt att vi under hösten fick den här oklarhetsperioden i debatten. Men den är nu passerad, och det gäller nu att vi tar det gemensamma ansvar som är möjligt. Jag vill i varje fall för centerns del säga att försvarsoch säkerhetspolitiken utgör en sådan viktig del av vårt samhälle att vi där i första hand måste se till nationens intresse och i andra hand till våra egna partipolitiska synpunkter för att försöka skapa klarhet och rätt signaler till omvärlden när det gäller Sveriges hållning: att vi vill slå vakt om vår självständighet och neutralitetspolitik.